Herr talman! Massdöd hotar de västsvenska sjöarna! Grundvattnet försuras genom luftföroreningar! Allt oftare kommer det larmrapporter om tillståndet för våra svenska sjöar. Det har visat sig, att just västkusten är svårast drabbad av försurningen. Orsakerna är flera: dels ligger vi tydligen i stråket för nedfallet från såväl Ruhrområdet som England, dels är vår jord kalkfattig och blir därför mera skadad. Där jag själv bor, utanför Uddevalla, finns en mängd små insjöar. En del av dem har vad man brukar kalla kristallklart vatten. Det ser mycket vackert och friskt ut. Men sanningen är att sjön är död. Vattnet är så klart därför att inget liv finns i det, det är ingenting som grumlar. Varmvattenberedaren i vårt hus gick efter endast sex års användning sönder på grund av att ett vitalt rör helt hade frätts upp. Vi har egen, djupgrävd brunn. Är grundvattnet så försurat? Frågorna är många, och oron är stor hos människorna. Vi hörde i radion just nu i dagarna att sjöarna är så förgiftade av nedfallet, att all fisk i vissa sjöar borde vara förbjuden som föda. På grund av försurningen blir kvicksilverhalten i fisken så stor. Ett recept är kalkning. Enligt experterna är situationen så allvarlig att vi inte kan rädda alla sjöar, utan vi får inrikta insatserna på de allra angelägnaste. Många sjöar måste alltså få dö — och i fortsättningen vara döda. Det är i första hand nedfallet av svavel som förstör sjöarna. Hur detta nedfall påverkar människorna vet vi ännu mycket litet om. Forskningen är outvecklad på detta viktiga område. Men man har alltså på sistone börjat upptäcka att även grundvattnet har skadats. Då är sedan risken stor för dricksvattnet. Man börjar nu också märka allt fler effekter på marken av nedfallen. Fisken är mycket känslig. När sjön försuras upphör fortplantningen. När fisken försvinner, så försvinner också de fåglar som har fisk som huvudbyte. T. ex. lom, skrake och fiskgjuse får söka sig till andra trakter för att hitta föda. Men vart? Allteftersom försurningen sprider sig blir det ju allt färre ”levande” sjöar. Det sura vattnet löser ut tungmetaller i marken, och så småningom blir vattnet förgiftat. Troligen angrips också jord och skog. En undersökning, som jag har läst omi tidningen Sydkraft-Aktuellt — där jag f. ö. hämtat en del av mina fakta — visar att upp till en tredjedel av granbeståndet i Västtyskland allvarligt har drabbats av försurningsskador. Även i södra Polen har konstaterats allvarliga skador. Vad gäller de svenska åkrarna är det emellertid inte bara nedfallet från luften som försurar, utan även konstgödsel som sprids ut. Planterar man sedan gran där, blir situationen ändå värre, eftersom även granen är en markförsurare. I tidskriften Sveriges Natur sägs att försurningen av mark och vatten håller på att utvecklas till ett av de allvarligaste naturvårdsproblem vi haft i vårt land — man anser att beteckningen miljökatastrof kan användas. Även där påpekas att omfattningen av skadeverkningarna ännu inte är tillräckligt känd. Det behövs alltså mer forskning, mycket mer. Vad som krävs är givetvis internationella överenskommelser — ett enskilt land kommer inte så långt annars. Men detta säger inte att vi inte skall vidta de åtgärder som ändå går att vidta. Även vi själva exporterar ju utsläpp, och skall vi kunna komma till de internationella överläggningarna och ställa krav och lägga fram förslag med någon trovärdighet och auktoritet, så måste vi också själva göra vad vi kan på hemmaplan. Försurningsproblemet är inte bara ett svavelproblem. En tredjedel av försurningen beror på kväveföreningar. Kväveföreningarna ökar nu snabbare än svavelföreningarna, och kväveföreningarnas effekter känner vi ännu mindre till. År 1976 var svavelutsläppet 800 000 ton, i dag är det 600 000 ton. Denna minskning har skett nästan enbart genom att utsläppen från uppvärmning skurits ner. Men industrin släpper fortfarande ut 200 000 ton. Där har det inte skett någon minskning, trots att industriutsläppen år 1985 skall vara endast halva denna mängd, dvs. 100 000 ton. Det är mycket oroande att industriutsläppen inte har minskats. Herr talman! Allt det jag nu har sagt har det talats om här i kammaren flera gånger. Det har skrivits motioner, och frågorna har behandlats i massmedia. Det är inga nya ting jag kommer med. Men de är fortfarande lika oroande, och jag har därför velat ta just det här tillfället i akt att ånyo påminna om dessa faror. Jag har velat göra det också i egenskap av bohusländsk riksdagsman, därför att detta är ett specifikt västsvenskt problem. Länsstyrelsen och fiskerinämnden i Bohuslän har rapporterat att 80 90 av sjöarna är försurade eller hotas allvarligt av försurning. Flera av dessa sjöar är vattentäkter. Vi har också fått uppgifter om att grundvattnet på vissa håll i länet försurats och att borrade och grävda vattentäkter är hotade. Som jag berättade i min inledning, har jag själv nu fått se hur vattnet från vår egen på tomten grävda brunn har skadat vår varmvattenberedare — den har gått sönder. Regeringens riktlinjer för svavelmängderna och reningen av utsläppen har oroat bl.a. naturvårdsverket och miljöorganisationerna. Vi socialdemokrater i Bohuslän delar den oron, och vi menar att kraven på att nedbringa utsläppen och svavelhalten i de fossila bränslena måste skärpas. Bästa möjliga reningsteknik måste införas i de anläggningar som uppförs, och man måste troligen också ompröva en del äldre anläggningar. Dessa frågor får inte skjutas långt in i framtiden. Man måste agera nu. I samband med detta vill jag säga att det också är ytterst otillfredsställande att vi ännu inte fått en ordentlig och handlingskraftig energipolitik. Bland de krav som måste ställas finns dessa: Övergång till eldningsolja med låg svavelhalt måste komma till stånd över hela landet. För kolbaserade energiproduktionsanläggningar skall gälla stränga miljökrav, så att svavelutsläppen minskas. Man måste använda bästa möjliga teknik härvidlag. Omprövningar måste göras av äldre anläggningar, exempelvis oljekraftverk, och modernare teknik införas. Det internationella arbetet med att minska de försurande utsläppen måste intensifieras och drivas kraftfullt. Herr talman! Det viktigaste i det här sammanhanget är kanske ändå att vi får en handlingskraftig energipolitik med inriktning på miljövänligare energisystem, en reducering av de fossila bränslena samt en radikal minskning av utsläppen. Människorna känner oro, och den oron är befogad. Vi har mycket liten tid på oss att handla. Det måste ske nu!

Herr talman! Kammaren, eller vad som finns kvar av den, får nu finna sig i att det kommer en livmedikus i stället för en hovpredikant, men det är kanske mindre ominöst än om det hade varit tvärtom. Jag hade egentligen tänkt mig att av gammal vana avsluta den allmänpolitiska debatten med några reflexioner om vad som förekommit och vilka slutsatser man skulle kunna dra av det. Jag tycker det är en fördel att komma upp mot slutet. Då får man god tid att lyssna till och tänka på vad som sagts och försöka sammanfatta diskussionen. Av skäl som jag strax skall ange har det denna gång inte blivit så. Av gårdagens övningar fäste jag mig vid Kjell-Olof Feldts inlägg. Han är ju alltid intressant att lyssna till, han ställer många frågor till andra, men ibland har man en känsla av att det är en del frågor han glömmer att ställa, särskilt till sig själv. Kjell-Olof Feldt gav en målande bild av det svenska näringsliv som gör sina vinster på intelligent finansförvaltning snarare än på framgångsrik drift av industrier, där i stället konkurserna nu avlöser varandra. Medan de svenska investeringarna ökar mer i utlandet än här hemma, växer vår inhemska arbetslöshet. Han fick svar av Lars Tobisson och också av statsministern, som förklarade att kostnadsläget här i landet är avgörande. Jag tycker nog att Kjell-Olof Feldt borde ha frågat sig själv, hur det kan komma sig att en sådan situation har uppstått, som den han skildrade. Han skulle kanske också kunna fråga sig hur de förslag som socialdemokratin nu lägger fram — bl.a. löntagarfonder, proms och avskaffat skattefondssparande — kan tänkas påverka utvecklingstendenserna, och omvänt: om man verkligen vill vända på denna utveckling som Kjell-Olof Feldt målade upp — vilka slag av åtgärder skulle då vara mest effektiva? För min del är svaret ganska klart: Man skall på allt sätt stimulera de psykologiska faktorer som utgör incitament till ökad svensk industriproduktion. Jag tror faktiskt inte att hotet om löntagarfonder, proms och avskaffat skattefondssparande utgör några särskilt konstruktiva bidrag när det gäller att öka dynamiken i det svenska näringslivet. Vill man verkligen ge skjuts åt svensk industri, skall man nog göra det med näringslivet, inte mot det. Till mina favoriter i kammaren hör också Sten Andersson. Denne på en gång folklige och distingerade person, med ett inte bara medicinskt sett gott hjärta, har den likheten med Röda Nejlikan att man aldrig riktigt vet var man har honom. I går eftermiddag dök han plötsligt upp och ställde i förbifarten i utsikt att jag senare i debatten skulle uttala mig om de ifrågasatta förändringarna av sjukförsäkringen. Jag skall därför nu försöka efterkomma beställningen, eftersom jag har varit verksam i sjukvården redan långt innan den obligatoriska sjukförsäkringen tog vid efter den frivilliga. Av de uttalanden som i går gjorts från socialdemokratiskt och fackligt håll —- inte minst av min värderade bänkkamrat Gunnar Nilsson — framgick att frågan om karensdagarna är till ytterlighet inflammerad, och ett eko härav hördes också i morse i radio från Lennart Bodström och har sedan fortsatt att skalla från fackföreningsombudsmännen här i kammaren. Jag vill försöka nalkas frågan så lidelsefritt och sakligt som möjligt, i förhoppning om att detta skall underlätta ett vettigt samtal om saken, även om det numera inte riktigt är mitt bord och inte heller mitt utskott. Jag har fått benägen hjälp av socialförsäkringsutskottets kansli i dag på morgonen, och jag ber att få tacka för det. Låt mig börja med en historisk frihandsteckning, så gott jag kan. Den frivilliga sjukförsäkringen, ”sjukkassan” , hade karensdagar. Den skulle nog inte ha klarat sig ekonomiskt annars. Även den obligatoriska sjukförsäkringen, som infördes 1955, övertog karensdagarna. De togs sedermera bort, såvitt jag kan erinra mig, i etapper. Successivt lättade man också på läkarintygstvånget, och nu får man vara borta en vecka utan läkarintyg. Vad som har hänt under 25 år är att försäkringen från att framför allt skapa trygghet mot allvarligare och längre sjukdom numera kommit att täcka mer eller mindre all frånvaro från arbetet, som inte ersätts på annat sätt. Det heter inte längre sjukkassan utan försäkringskassan. Sambandet med egen sjukdom har på något sätt lösts upp. Det kan då rent av förefalla konsekvent att orsaken till frånvaron inte heller behöver styrkas. Allteftersom s.k. psykosociala synpunkter har malts in i medicinen har också själva sjukdomsbegreppet delvis berövats sin påtagliga, fysiska karaktär och införlivats i ”upplevelse”-sfären: Man ”mår” inte riktigt bra, när man känner efter, och då anser man sig ha rätt att stanna hemma. Frågan om karensdagarna gäller främst korttidsfrånvaron, särskilt upprepad korttidsfrånvaro. Jag tror att man av psykologiska skäl bör undvika att tala om ”okynnessjukskrivning”. Vi vet alla att sådant förekommer, i alla delar av samhället — också där man minst skulle vänta sig det. Väldigt många människor har någon krämpa, som man vid behov kan ”känna efter” att man har— eller som man oroar sig för — och som kan motivera att man vill hålla sig hemma någon dag. En särskild — och inte så liten — grupp utgörs av alkoholisterna med deras dagen-efter-situation. Jag tror knappast att förekomsten av, eller bristen på, sjukersättning spelar någon större roll för dessa gruppers sjukskrivning. Över huvud taget skall vi nog inte överdriva korttidssjukskrivningens försäkringsekonomiska aspekter, vare sig för den enskilde eller för samhället. En väl så allvarlig effekt av korttidssjukskrivning— oavsett om eller hur den ersätts — är däremot enligt min erfarenhet den ryckighet i arbetskraftens närvaro som de olika driftenheternas arbetsledningar drabbas av — det må gälla tillverkningsindustri eller sjukvård. Sten Andersson ville att jag skulle bekräfta att korttidsfrånvaron endast utgjorde 13 90 av det totala antalet sjukpenningdagar år 1980. Sten Andersson har rätt i detta. Om man ser till det procentuella antalet sjukpenningsfall, gäller ca 70 26 av fallen 1-3 dagar. Dessa fall har ökat relativt sett. Det procentuella antalet ”längre” fall har däremot sjunkit på senare år. Sjukskrivningen är minst inom de lägsta och de högsta sjukpenningklasserna och störst i gruppen med mellan 60 000 och 80 000 kronors inkomst, för både män och kvinnor. Sjuk är man antingen 1-6 dagar eller mer än 14 dagar; sjukledighet mellan 7 och 14 dagar är klart mindre vanlig. Detta tyder på att försäkringen främst fyller två olika uppgifter: korttidsfrånvaro och långtidssjukledighet. Jag vill också ge Sten Andersson alldeles rätt i att behovet av att hålla sig borta från arbetet växlar med olika slag av sysselsättning. Tjänstemän med inomhusverksamhet kan ofta ta sig till arbetet även om de inte mår alldeles bra, men de som arbetar utomhus eller i dragiga lokaler kan inte lika lätt göra det, och vårdpersonal eller livsmedelsarbetare skall och får inte jobba när de är infekterade. Kungar och presidenter måste nästan alltid hålla sig på benen. Det som karakteriserade den svenska sjukförsäkringsreformen —i motsats till den samtida Beveridgeplanen i England, vars tyngdpunkt låg på tillhandahållandet av kostnadsfri sjukvård — var Gunnar Strängs tonvikt på behovet av en socialförsäkringsreform, som skulle ge dem som genom sjukdom förlorade sin arbetsinkomst en hygglig ersättning i pengar. Kostnaden för läkarvård och läkemedel fick patienten i viss utsträckning stå för själv, och så är det än i dag. När den reformen — efter många statsfinansiellt betingade uppskov i nära 10 års tid — sjösattes den 1 januari 1955 gällde 4 karensdagar. Vi skall betänka att på den tiden var veckoavlöning regel, och många familjers budget balanserades från fredag till fredag. I det läget var 4 dagars inkomstbortfall en allvarlig sak för arbetarklassen, om jag får använda det ordet, fast jag ogärna talar om klasser. Men under dessa 25 år har ju utvecklingen i allt större utsträckning, efter vad jag förstår, gått mot månadslön, så som det redan tidigare var för flertalet bland tjänstemännen. När budgeten balanseras över 30 dagar borde det vara lättare att klara exempelvis 3 karensdagar. Nästan all sjukskrivning — inte minst den som vi läkare har att signera — är något ”relativt”. Det finns en grå zon, där man kan chansa — eller ta det säkra för det osäkra. Mycket beror, som allt annat här i livet, på ens motivation. Att frågan om karensdagarna nu fått en så dramatisk framtoning och en sådan politisk sprängkraft kommer därför överraskande för mig — inte minst i betraktande av det historiska skeendet. Jag vet inte om det kan ha något att göra med att man i samband med en av Hagaöverenskommelserna flyttade över sjukförsäkringsavgiften från den enskilde skattebetalaren till arbetsgivaren och bakade in den i arbetsgivaravgiften. Vid samma tid höjdes också ersättningsbeloppet men gjordes i gengäld beskattningsbart. För egen del hade jag gärna sett att vi fått ha kvar sjukförsäkringsavgiften på våra egna skattsedlar så att vi kunde få uppleva ett samband mellan prestation och kostnad. Hade man haft kvar detta samband skulle man också ha haft möjlighet att låta den enskilde t.ex. på deklarationsblanketten anteckna sig för olika grader av ”självrisk” — precis som man har i många andra frivilliga försäkringar och som folk följaktligen är vana vid och förstår. Detta föreslog jag i en motion vid förra riksmötet , och den avstyrktes givetvis — som alla motioner — under hänvisning till pågående utredning; men i det tjocka betänkandet har jag ännu inte lyckats hitta något spår av den. Tidigare i dag fick vi av Sivert Andersson höra hur det mullrade i folkdjupen, och man såg honom från talarstolen kräva en generalstrejk. Lars Ulander var inte sämre han. Skulle vi inte i alla fall kunna ta det litet lugnare? Gunnar Nilsson, som ju är en stillsammare kamrat, formulerade sig så här: ”Därmed har regeringen försatt sig i ett självförvållat dilemma. Antingen får man genomföra en oerhört orättvis beskärning av enbart LO-medlemmarnas förmåner eller också får man mot eniga arbetsmarknadsparter och en enig sjukpenningkommitté ge sig på avtalsfrihetens princip.” Jag förstår detta dilemma. Jag finner det också otänkbart att man inte skulle behandla alla lika. Jag sade nyss att det här — speciellt det avtalsmässiga — inte hör till mitt kompetensområde, och jag tänker inte ge mig in i en debatt om det. Mitt svar till Sten Andersson gör, liksom en gång lantmannapartiet, halt framför konseljdörren. Men jag vill ändå avslutningsvis återknyta till de stora linjerna i den allmänpolitiska debatten, nämligen Sveriges ekonomiska läge. Den ekonomisk-historiska vetenskapen har förtalt mig att Sverige levat på utländska krediter under många styresmän: Gustav Vasa, hattarna på 1700-talet och Karl XIV Johan, som delvis med egna pengar — några av kammarens ledamöter borde besinna detta! — lyckades få balans i statsbudgeten. En lyckad utländsk upplåning på 1800-talet gav oss kanaler, järnvägar och industri. Men det har varit krediter för produktiva ändamål, inte för konsumtion som nu. Vi kan inte låta araberna betala en del av våra sjukersättningar eller våra långvårdssjukhus. Vi står inför ett tvång att spara, där det går att spara. På det gigantiska avsnitt av vår budget som omfattar hälsooch sjukvården och socialförsäkringssystemet måste vi bestämma oss för vad vi skall spara på. Skall vi spara på långvården eller på cancerklinikerna eller på olycksfallsvården — eller skall vi spara på snuvorna och kopparslagarna? För mig är valet inte svårt. Jag är medveten om att saken rymmer många teknikaliteter. Jag är också medveten om att företrädarna för de fackliga organisationerna har problem med saken, eftersom de ju företräder den andel av medborgare som är verksamma i arbetslivet, som betalar skatt och som får avstå löneutrymme för arbetsgivaravgifter, men de företräder varken barnen eller pensionärerna. Jag kan förstå dem som tycker att de har rätt att så att säga själva få en årlig ”utdelning” på sina försäkringsavgifter — fast detta ju egentligen inte är försäkringens idé. Dess idé är att hälsan är utdelning nog för dem som är lyckliga nog att få vara friska. Det är nu en gång så att det är i den senare delen av livet som de besvärligaste påfrestningarna brukar infinna sig. Jag undrar om det inte i alla fall skulle vara möjligt för socialdemokraterna att se litet objektivt och med en viss distans på den problematik det här gäller. För egen del är jag villig att delta i sådana diskussioner om de förs i den lugna samtalston som utmärker Sten Andersson och Gunnar Nilsson. Med detta, fru talman, har jag efter måttet av min förmåga försökt besvara Sten Anderssons i går till mig framställda fråga. Och kanske har jag därmed också, om än indirekt, givit en reflex av något som karakteriserat den här allmänpolitiska debatten, även om den ännu inte har nått slutet.

Fru talman! Det är självklart att med det korta varsel som jag haft att störta mig in i detta problem — som jag inte på tjänstens vägnar haft att handlägga vare sig inom sjukvården eller inom riksdagspolitiken — blir jag i denna sena timme svaret skyldig. Men jag gjorde i mitt anförande en öppning och inbjöd till samtal, och jag upprepar att jag är beredd att samtala med förnuftiga personer.

Fru talman! Under en tågresa stötte jag samman med en person med höga ideella mål och intressen som jag hade lärt känna. Det hade gått några år sedan vi möttes senast, och jag upptäckte ganska snart att idealisten hade genomgått en märkbar förändring. Under vårt samtal sade han: Ser du, livet blir till slut bara en ekonomisk fråga. — Idealisten hade blivit materialist. När man lyssnat på denna långa debatt kan man inte komma ifrån att det är det materiella som dominerar debatten. Lägger man därtill de hårda tillmälena och försöken att misstänkliggöra, så känns det nästan litet kyligt. I denna debatt vill jag aktualisera ett ord som börjar användas mer och mer i politiska sammanhang. Det är ordet livskvalitet. Man upptäcker snart hur svårt man har att ge ordet substans, verkligt gripbart innehåll. Det beror väl bl.a. på att vi i den politiska debatten ensidigt för fram vissa frågor och inte vill eller vågar ta upp eller inte behärskar alla frågor som berör människans liv. Även om det ekonomiska är en mycket viktig del av människans liv och situation, så är det inte allt. Det finns mycket, mycket mer som hör till livet. Vi lever ju i ett välfärdssamhälle med den fina målsättningen att varje människa skall få sina behov tillfredsställda och uppleva ett människovärdigt liv. Och mycket har verkligen hänt för att göra livet bättre för det stora flertalet. Men ändå hotas nu människan, alltifrån det ofödda barnet till den gamla, av en mängd negativa och nedbrytande krafter. Särskilt är den svaga människan utsatt. Varför? En av de grundläggande orsakerna anser många är att vi mitt i vårt sökande efter välfärd har övergivit en kristen människosyn, en kristen värdering av människan. Den kristna synen har varit ett kulturarv och en självklar utgångspunkt i uppbyggandet av vårt samhälle. Fortfarande är det många som håller den högt. Men i praktiken har vi alltmer övergivit den, och vad har då kommit i dess ställe? Om man släcker de stjärnor som i sekler väglett vårt folk och inte tänder några andra i stället — vad händer då? Skall vi ge innehåll åt ordet livskvalitet måste vi börja med de grundläggande livsfrågorna. Vad är livets mening och mål? Det är en fråga som inte minst ungdomarna ställer, och de vill ha svar också av politikerna, som ofta menar sig förstå och kunna det mesta. Vad säger då den kristna människosynen? Livet är en gåva vi fått att förvalta under ansvar. Varje människa är unik och oändligt värdefull ända från tillblivelsen i moderlivet. Värdet beror på vad vi är; skapade till Guds avbild. Detta ger oss ett värde oberoende av prestationer och ett skydd — grunden för verklig välfärd. Det finns något som man kallat för urgrubblets klassiska frågor: Varifrån, varthän och varför? De frågorna kan man aldrig tysta hos människan — detta därför att människan har evighetsvärde. Förnekar man evighetsvärdet hos människan, devalverar man själva människovärdet, och det är mycket allvarligt. Dan Andersson, som på ett mästerligt sätt tolkat den naturliga människan, säger i sin bevingade dikt: Det finns något bortom bergen, bortom blommorna och sången, det är något bortom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt. Dessa livsfrågor är tidlösa och odödliga och måste ges stort utrymme när man skall fylla ordet livskvalitet med innehåll. Någon frågar: Är detta politik? Ja, i ett land där över 95 9 vill tillhöra folkkyrka eller frikyrka är dessa frågor i högsta grad berättigade — också i politiska sammanhang, också i en allmänpolitisk debatt. Vad håller vi på att få i stället?

I samhället värderas vi oftast efter våra prestationer. Även i våra djupaste relationer förhärligas en slitoch-släng-mentalitet. Gemensamt för alla dessa synsätt är att de i sin konsekvens skadar livet och inte ger svaga, utslagna, handikappade och gamla människor något särskilt högt värde. De ger heller inget verkligt skydd mot de tekniska, ekonomiska och politiska krafter som vill manipulera och styra den enskilda människan. Det samhälle som skall ge god livsmiljö och livskvalitet måste slå vakt om hemmet och familjen. Familjen är en grundpelare i vår demokratiska samhällsbyggnad. Det är något av det högsta i tillvaron för människan att få uppleva jordisk kärlek och lycka, bilda hem och uppleva familjelivets rikedom. Tillåter vi fientliga krafter att ödelägga detta grundläggande i vårt samhälle, får vi uppleva skrämmande konsekvenser. För att livet skall bli meningsfullt och rikt måste varje medborgare få möjlighet till utbildning och arbete. Det är också viktigt att alla arbetsuppgifter uppskattas och värderas lika. Inte minst ungdomen känner oro inför framtiden. Här måste alla goda krafter medverka och samverka till att varje individ kan drömma om och hoppas på en meningsfull tillvaro i ett samhälle som ger rättvisa åt alla. Kampen mot sådant som förstör livskvaliteten är viktig. Hit hör bl.a. kampen mot droger. I Sverige har inställningen till alkohol skiftat starkt — från fullständig ”alkoholliberalism” i början av 1800-talet till tankar om totalförbud i början av 1900-talet. Förmodligen vill ingen i dag ha tillbaka dets.k. Brattsystemet, vilket bl.a. omfattade motboken, i alla dess detaljer. Men hur många ställer sig bakom de grundläggande värderingarna — att ransonera försäljningen av alkohol, att inte tolerera offentligt fylleri och inte tillåta att alkoholmissbrukaren själv eller hans närstående tar skada genom ett i längden nedbrytande alkoholmissbruk? Det är hög tid att vi inom alla instanser analyserar vår roll i den samlade missbrukssituationen. Är vi till nytta, eller ställer vi till med ytterligare skada? Den gamla nykterhetsvården ingrep med åtgärder innan familj, arbete eller bostad var ”bortsupna”; i dag låter vi missbrukaren ”löpa linan ut” med alla de lidanden som utslagningsprocessen för med sig. Trygghetslagar och vårdsystem får inte vara konstruerade så, att utslagning påskyndas och medicinska alkoholskador fördjupas. Då det gäller att komma till rätta med alkoholmissbruket kan flera vägar anvisas, även om ingen på förhand kan betecknas som den bästa eller effektivaste. Under alla förhållanden måste informationen om riskerna med alkoholbruk intensifieras — i synnerhet bland barn och ungdom. Det måste stå klart för varje barn i vårt land att alkoholen är ett gift och att bruk av den medför risk för beroende av giftet och risk för att andra gifter och droger kommer in i bilden. Det gäller i denna information att eftersträva att den positiva attityden och den kommersiellt betingade glorian kring alkoholförtäring avlägsnas i vårt land och ersätts av samma skarpa reaktion som nu vänder sig mot bruket av narkotika. Vi måste skapa ett alkoholnegativt samhälle. Det är nämligen helt ovedersägligt att det är den utbredda alkoholseden i sig själv och förknippandet av alkohol med fest och högtid som ger spriten dess glans och gloria och som insveper dess skadliga verkan och de stora riskerna i ett dunkel. Det är svårt att se hur denna gloria kring alkoholen skall kunna avlägsnas utan att själva seden och förknippandet av alkohol med fest avskaffas. Den svenska villigheten att godta berusning som normal vid vissa tillfällen är i högsta grad onormal. Visserligen har denna positiva syn på alkoholen tusenårig hävd i vårt land, men icke desto mindre måste den bort, om vi skall få ett sundare och socialt bättre samhälle. Den har inneburit och innebär alltfort en nationell fara, som för med sig både kulturell och demokratisk förnedring. Livsfrågor— livskvalitet. Vi kan, om vi vill, hjälpas åt att bygga ett samhälle där människor kan uppleva livet som ett spännande äventyr, så att vi i stället för alla negativa tongångar kan få höra fler utbrista med diktaren: Jag vill tacka livet som gav mig så mycket.

Fru talman! Årets remissdebatt har präglats av de två sammanhängande problem, ekonomi och sysselsättning, som i dag mer än något annat står i förgrunden i den politiska debatten. En internationell utblick visar också att dessa problem inte är isolerade till Sverige. Över hela den industrialiserade världen är krisbilden densamma, men med tillägget att fredsfrågorna — om vår värld skall överleva — är de allt övergripande. Till fredsfrågorna finns det chans att återkomma i den utrikespolitiska debatt som vi skall ha senare under våren, och jag skall också ställa in mig i ledet och tala om regionalpolitik, som för oss norrlänningar innehåller det stora problemet med sysselsättningen. Det finns områden i Norrland som har en sämre situation än mitt eget län Västerbotten då det gäller sysselsättningen, men jag tar ändå situationen i Västerbotten som utgångspunkt i mitt anförande, eftersom situationen där är allmängiltig för ett glesbygdslän. Jag börjar med att konstatera att vi behöver ca 16000 nya jobb i Västerbotten för att nå upp till riksgenomsnittet då det gäller sysselsättningen. Den arbetslöshet som ligger i den siffran kan man åtgärda kortsiktigt genom att sätta in beredskapsjobb och andra stödåtgärder som lättar i svåra, akuta kriser. Men även i den kortsiktiga satsningen är det viktigt att man väljer att lägga beredskapspengarna på objekt som har en genererande verkan på näringsliv och andra vitala delar i samhällsmaskineriet. Till den typen av objekt hör byggandet av vägar och broar, hamnanläggningar, industrilokaler, virkesterminaler, m.fl. liknande objekt. Tyvärr verkar akuta kriser inom ekonomin och sysselsättningen som mörka hinder när man skall se mot horisonten, mot de framtidssatsningar som på sikt skall angripa problemets innersta kärna. Det finns ett kinesiskt ordspråk som säger: — och han blir mätt för dagen. Ge honom ett redskap — och han blir mätt för livet.” Jag vill i mitt debattinlägg visa på de redskap, de långsiktiga satsningar, som betyder utveckling och framtidstro för min hembygd i Norrland. Jag börjar med skogen. Den svenska skogsindustrin har knapphet på råvara. I Norrlands inland finns stora kvantiteter mogen skog, men avverkningen bromsas i dag av att kunskapen om hur skog i svåra klimatlägen skall föryngras är liten. Bl. a. av miljöskäl uppfyller inte föryngringen av skogen i Norrlands inland skogsvårdslagens krav. Vid skogshögskolan i Umeå har man ett färdigt program för ett forskningsoch utvecklingsarbete för skogsvården i svåra klimatlägen. Detta forskningsprogram syftar till, kort beskrivet, att skapa återväxt på redan kalhuggna marker, med säkrare föryngringsmetoder möjliggöra ökad avverkning i Norrlands inland och därmed också ett ökat virkesuttag på både kort och lång sikt. Skogsnäringen är själva livsnerven i det norrländska näringslivet, och om skogshögskolan får resurser att genomföra sitt program blir effekten ökade exportintäkter och ökad sysselsättning och därmed större möjligheter att bibehålla infrastrukturen i inre Norrland. Kostnaden för forskningsprogrammet har beräknats till 1,3 miljoner. För att forskningen skall bli lönsam krävs en ökad avverkning på ca 50 000 skogskubikmeter per år. Detta motsvarar en ökning av slutavverkningsarealen på ca 500 ha. Detta skall jämföras med att den totala arealen slutavverkningsmogen skog i svåra klimatlägen är 1,4 miljoner ha. Den kostnad projektet kräver är alltså mycket liten mot den beräknade vinsten. Man kan också formulera frågan så: Har vi råd att säga nej till skogshögskolans projekt? Jag har i mitt anförande tagit fram den resurs som skogshögskolans lokalisering till Umeå tillfört Västerbotten och Norrland. Det finns också skäl att granska vilka möjligheter som Umeå universitet, den kanske viktigaste lokaliseringspolitiska satsning som någonsin gjorts i övre Norrland, kan erbjuda. När undervisningen och forskningen startade vid det norrländska universitetet var det inte ”bara” en kulturspridning norrut man ville uppnå. Med de forskningsresurser som härigenom tillfördes Norrland ville man också skapa ett gynnsammare teknologiskt klimat för den norrländska industrin. Till en del har dessa förväntningar kunnat infrias, men kombinationen forskning-näringsliv borde kunna utnyttjas ännu mycket mera. Låt mig peka på ett exempel. Vid Umeå universitet håller man på att bygga upp en utvecklingsenhet för tillämpad mikrobiologi, och ett av de första objekten är ett utvecklingsprojekt i samarbete med läkemedelsföretaget Kabi för framställning av humant interferon. Utvecklingsarbetet har varit framgångsrikt, och man har nu nått fram till ett ställningstagande för en produktion. De forskare i Umeå som lett utvecklingsarbetet med interferon har en gedigen kompetens, och på grund av Umeå universitets starka ställning inom forskning rörande cellodling bör en produktion av interferon för både kliniska prövningar och kliniskt bruk förläggas i nära anslutning till Umeå universitet och kopplas till en vetenskaplig expertgrupp där. Med tanke på den gynnsamma effekt interferon visat sig ha på vissa virussjukdomar och tumörer är en sådan produktion en framtidssatsning både för universitetet och näringslivet. Den s.k. Norrlandsdebatten har en stark slagsida mot det negativa. Inte minst vi norrlänningar gör felet att mindre tala om styrkan i den norrländska samhällskroppen och mera om bristsjukdomarna. Då är det kanske inte så underligt att vi sätts på droppbehandling eller får en tillfällig transfusion som just klarar livhanken. Jag tycker att vi skall tala mera om styrkan och de stora möjligheter som finns i Norrland. Ett område med styrka är t.ex. Skellefteåregionen. Där finns en del större industrier, exempelvis Bolidenbolaget, men Skellefteåregionen kan också betecknas som ett av landets mest utpräglade småindustriområden. Där finns forskningsoch utvecklingsresurser i form av TUC , högre teknisk utbildning i träteknik, trätekniskt utvecklingscentrum och där finns också det industriella serviceorganet Expolaris. Sedan några år tillbaka driver Expolaris en projektverksamhet som syftar till att introducera norrländska småföretag på den snabbt växande ulandsmarknaden. Arbetet har inriktats på överföring av småskalig teknologi omfattande såväl konsulttjänster som leverans av turn-key-projekt inom områden där norrländsk industri och samhällsstruktur representerar ett specifikt kunnande. Försäljning av grundläggande yrkesutbildning har härvidlag bedömts vara särskilt viktig dels för u-ländernas egen utveckling, dels som befrämjande för ytterligare norrländsk export. I samverkan med Norrlandsfonden, utvecklingsfonder, statliga och kommunala organ m.fl. erbjuder organisationen utvecklingsländerna småskalig industriell utveckling och också utveckling inom den allmänna sektorn, exempelvis vård och utbildning. Denna verksamhet har resulterat i konkret samarbete med utvecklingsländer och internationella organisationer.

Tack vare den paraplyorganisation som Expolaris har kan ett brett sortiment av tjänster och kunnande från hela Norrland snabbt och smidigt göras tillgängligt för export till u-länderna. Ett parstatliga utredningar har också pekat på möjligheterna och värdet av en svensk-norrländsk tjänsteexport och know-how till u-länderna. Jag vill sluta detta avsnitt med att understryka det dubbla värdet av denna verksamhet, och jag vill göra det med adress till biståndsorganet SIDA. För u-länderna täcker det in ett viktigt eftersatt område av stor betydelse. För Norrland, för företag och institutioner, ger det stora utvecklingsmöjligheter och en chans att exportera norrländskt kunnande. Fru talman! Sist vill jag påminna om ett gammalt rättvisekrav från Norrland. På den elström som vi producerar i de norrländska älvarna vill vi ha sänkta eltaxor. Det är inte rätt att vi norrlänningar med vår konsumtion skall subventionera överföring av elkraften till de södra delarna av Sverige. Låga energikostnader är naturligtvis bra för de norrländska hushållen och kan också vara ett sätt att få de svenska företagen att överväga alternativet Norrland.

Fru talman! Det är några ord som dåvarande landshövdingen Gösta Elfving myntade under sin tid i Kopparbergs län. De lyder så här: ”Dalarna håller på att förblöda.” Vi stod redan då inför en situation, där glesbygden avfolkades och många var tvungna att flytta från länet för att få arbete. Inom många kommuner blev åldersfördelningen så ojämn att det var en mycket ringa procent av befolkningen som hade ett dagligt återkommande arbete att gå till. Fru talman! Sedan dess har vi bytt landshövdingar ett par gånger. Men förblödningen fortsätter. Aldrig tidigare har vi haft så stor arbetslöshet inom yrken som av tradition varit mycket starkt förankrade i länet. Jag tänker då på både byggnadsarbetare, gruvfolket och järnbruksarbetare, för att inte tala om alla dessa kvinnor och ungdomar som nu helt enkelt har gett upp. När stora blödningar uppstår brukar man lägga ett tryckförband, för att få slut på blödningen. I vissa undervisningsböcker hänvisas den här insatsen till första hjälpen vid akuta olyckshändelser. Så ungefär kan man överföra tankegångarna på situationen i vårt län. Små tryckförband har lagts, men några radikala åtgärder har inte satts in och därför är vi mycket besvikna i vårt län. De stödpengar som staten har tillställt olika företag i Kopparbergs län åren 1965-1981 förutsatte att 4 441 nya jobb skulle åstadkommas. Men det blev bara 3454 arbetstillfällen. Är det då inte fel på uppföljningen från regeringens sida? De siffror som meddelas i kommunikéerna är kanske bara slagord för att regeringen skall kunna säga: Se hur vi har satsat. Andra situationer som vi har upplevt som beklämmande är när regeringen gör s.k. akuta hjälpaktioner genom AMS. Jag tänker närmast på åtgärden att placera ungdomar på olika arbetsplatser. Det blev ingen förberedelsetid, utan regeringens besked kom mycket hastigt. I ett län där vi har svårt att hitta arbetsgivare som vill ta sig an ungdomarna måste man få bättre tid för förberedelser. Därför skulle jag vilja ge regeringen rådet att tänka på att det behövs längre planeringstid när jobb skall ordnas för våra ungdomar. I Dalarna bor ett ovanligt tåligt folk. Vi klagar inte i onödan. Av tradition har vi vant oss vid att pendla långa vägar för att få arbete. Men nu är smärtgränsen nådd. All tilltro till en rättvis fördelning av jobb håller på att försvinna. Redan i skolans nionde klass får många ungdomar magkrämpor och nervösa besvär. De har sett hur kamrater som gått ut skolan och som inte har fått något jobb har förvandlats bara på ett halvår. En del av dem har inte orkat leva vidare därför att de inte varit till nytta för någon människa. I järnbrukssamhället som jag kommer ifrån skall man nu klara avskedanden med förtidspension. Åter ett tryckförband utan radikala åtgärder. Fullt friska personer, med kunskaper i händer och huvud, överlämnas åt de långa ensamma dagarna utan sysselsättning och utan den gemenskap de haft på arbetsplatsen. De får god tid att tänka på de orättvisor som skedde när SSAB övertog järnverket från Stora Kopparberg. Skogen och elkraften behöll det säljande bolaget. Förra året köpte SSAB elkraft för 90 miljoner, bl.a. från det kraftverk som Stora Kopparberg äger och som finns mitt inne i SSAB:s verksamhet. Därför är vi många i Borlänge som inte litar på regeringens uppföljningsverksamhet och kontroll numera. Vi socialdemokrater har också påtalat de här svagheterna både i gruppmotioner och i länsmotioner. Vi vet att i ett län med försvagad sysselsättning drabbas kvinnorna mycket hårt. I vårt län har vi alltid haft låga siffror för kvinnors förvärvsarbete, och kvinnolönerna i Kopparbergs län har varit de lägsta i landet — troligen beroende på tillfälliga arbeten, som ofta är dåligt betalda, och alla halvtidstjänster inom den offentliga sektorn. Detta är ju en förödande situation särskilt för de unga kvinnorna som vill komma in på arbetsmarknaden. Halvtidsarbete ger sällan någon möjlighet att avancera i tjänsten, och för en ensamförsörjare räcker det inte med några timmars arbete om dagen. Likadant är det för många kvinnor som kanske blir erbjudna halvtidstjänst men har så långa kommunikationer att det blir omöjligt för dem att ta ett sådant arbete. Under mina år har jag varit med om att se hur den offentliga sektorn inte bara växt utan också utvecklat människorna. Nu vill regeringen minska på den sektorn, som tillför så många inom vårt län ett arbete. Vårt landsting har under många år gett anslag för att bemästra arbetslösheten. Det måste vara det rätta receptet i ett län där vi har många små sjukvårdsenheter, och där många människor bor i glesområden, att de kan få både utbildning och arbete i den offentliga sektorn. När vi inte kan skapa arbete åt människor, då försvinner också många kunskaper som utvecklas och stimuleras i arbetslivet. En outnyttjad arbetskraft blir ofta en ekonomisk och social belastning. Därför måste vi, som socialdemokraterna så väl beskriver, få hjulen att gå igen. Jag har tidigare sagt att vi är ett tålmodigt släkte i Kopparbergs län, men får vi inte möjligheter att behålla jobben eller få flera arbetstillfällen, då blir vi också andligen fattiga. Våra kunskaper rinner ifrån oss, därför att människor inte får pröva in i arbetslivet. Alla dessa situationer som redan nu inträtt för många, att ha kunskaper men inte ha någon att överlämna sina kunskaper till, exempelvis till nästa generation, är en tragedi för en enskild människa. Jag skall inte gå närmare in på arbetslösheten i gruvområden och järnvägssamhällen. Det kommer Yngve Nyquist att redovisa i ett senare anförande. Men vad som oroar mig är att vi samtidigt med arbetslösheten fått en allt smalare linje för våra ungdomar som vill utbilda sig. För ungefär 15 år sedan hade vi många ungdomar som sökte sig till utbildning i bergshantering och järnhantering. Men nu när vi borde satsa mera på forskning och utveckling inom just de områdena, blir ungdomarna rädda att utbilda sig inom dessa yrken, för de ser att både järnbruk och gruvor ligger för fäfot i länet. Kanske har mitt inlägg uppfattats som en lång klagovisa. Men jag har velat peka på hur allvarliga situationer människorna i Dalarna hamnat i. Jag har, fru talman, lånat några ord från en nyomskriven poet, som för några år sedan stod här i talarstolen och beskrev liberalernas sköna värld. Jag tänker på förre partiledaren Per Ahlmark. Orden är, som han skriver i en av sina dikter: ”Bilder som ingen bryr sig om.” Det är just några vardagsbilder jag försökt skildra och den oro vi alla känner i Kopparbergs län. Låter regeringen länet förblöda, då går kraften ur människorna. Man tappar framtidstron, men framför allt: man tappar tron att näringslivet tillsammans med de anställda och politiker kan göra någonting för att stimulera de unga till utbildning och få deras längtan att gå i uppfyllelse, att komma in i ett intressant arbete i framtiden. Därför står kravet kvar från oss socialdemokrater — arbete åt alla.

Fru talman! I går kväll intervjuade en TV-reporter tre tidningsjournalister om deras personliga syn på den allmänpolitiska debatten här i kammaren. Egentligen var de ganska ense om att debatten i stort sett följer gamla mönster. Regeringspartierna får försvara sina förslag och ställningstaganden, medan oppositionen, med eller utan motförslag, talar om hur fel det mesta är. Vi har nyss hört ett sådant inlägg. I många fall nöjer man sig med att påstå att det eller det förslaget inte är genomförbart därför att det drabbar den eller den gruppen eller kategorin människor. Man kräver större insatser från samhället samtidigt som man menar att budgetunderskottet är för stort. Det är svårt att få den ekvationen att gå ihop, om man inte accepterar Kjell-Olof Feldts förklaring i TV när nådiga luntan presenterades, då han sade att budgetunderskottet är både för stort och för litet. Just det! Det gäller att ha handlingsfriheten kvar och kunna vända kappan efter vinden. Är det ansvarsfull politik när man vill både behålla kakan och äta upp den? Budgetunderskottet måste minska — och det är vi alla överens om — men samtidigt går den socialdemokratiska kravmaskinen för högtryck. Är det detta som kallas ansvarsfull politik? Det finns vissa socialdemokrater i den här kammaren som har en enastående förmåga att svartmåla Sveriges situation. Jag behöver inte gå många steg från min plats för att stöta på dem. Invånarna i Kalmar län som läste gårdagens provinspress förstår helt säkert vad jag avser. Hur länge tror man egentligen att man kan underskatta människors förmåga att tänka själva? Tror man att svenska folket består av fullständiga analfabeter på t.ex. det ekonomiska området? Tror man att svenska folket går på den fantastiska glamourpresentation man presterar om sitt eget parti och supermänniskorna där? Låt mig, fru talman, anknyta mitt resonemang till mitt eget län för en kort stund. Det gäller alltså Kalmar län. I 44 år, fram till 1976, hade socialdemokraterna makten här i landet. Eftersom man från socialdemokratiskt håll säger sig vara så klart överlägsen oss politiker som arbetar för ett icke-socialistiskt samhälle, varför har då exempelvis Kalmar län stått stilla i utvecklingen under hela denna tid? Varför har inte vårt län utvecklats åtminstone i takt med genomsnittet i övriga delar av Sverige? Varför har vi ungefär samma invånarantal i dag som vi hade för hundra år sedan? Varför är ålderssammansättningen så mycket sämre i vårt län än i övriga delar av landet? Varför har inte våra ungdomar kunnat beredas en meningsfull sysselsättning inom det egna länet i större omfattning? Givetvis funderar vi litet till mans på alla ”varför” som jag nu har radat upp. Vi har ju i Kalmar län ett underbart landskap. Vi har en längre och vackrare kust där än vad de flesta län kan uppvisa. Dessutom har vi det underbara Öland. Under förra sommaren hade vi ett klart rekord vad gäller utländska turister. Ja, allt verkar som upplagt för ett län i utveckling. Dessutom befolkas länet i stor utsträckning av företagsamma smålänningar. Det här länet förtjänar en bättre marknadsföring än den svartmålning somliga politiker i hög ansvarsställning presterar. Givetvis kan man inte göra det så lätt för sig som somliga i dagens opposition gör, när de påstår att allt var bra fram till hösten 1976 för att sedan fullständigt rasa samman. Man är bra naiv, om man tror att människorna går på den enkla förklaringen. Ett läns utvecklingsförmåga är beroende av många faktorer. Näringslivet är mycket beroende av bl.a. kommunikationerna. Vi fick aldrig någon ostkustbana i SJ:s regi. I stället får vi klara oss med tre ”matarlinjer” fram till stambanan — från Kalmar till Alvesta, från Oskarshamn till Nässjö och från Västervik till Linköping. Den sistnämnda har dock inte hänförts till riksnätet i hela sin sträckning, men vi hoppas att så kommer att ske under innevarande år. Våra vägförbindelser börjar nu bli riktigt acceptabla, även om det finns ytterligare önskemål. Gamla riksväg 15 har t.o.m. klassificerats som Europaväg och fått beteckningen E 66. Upplysningsvis kan tilläggas att detta skett efter 1976. Måhända kan sambandet med en ökad utlandsturism till länet här ha haft en viss betydelse. Vad vi nu måste bevaka är att vi får behålla och utveckla våra flygförbindelser. Ur näringslivssynpunkt är det väsentligt att våra flygförbindelser med Stockholm inte tidsmässigt försämras i någon större utsträckning i och med jetflygets utflyttning till Arlanda. Socialdemokraternas skönmålning när det gäller nedbringningen av tidsåtgången för marktransporterna mellan Stockholms city och Arlanda börjar flagna något. Det blir tydligen inte så lätt att uppfylla de hurtfriska löftena om en nära nog halvering av tiden för dessa transporter. Ändå var detta en förutsättning för beslutets genomförande. I den luftfartspolitiska proposition som regeringen lagt fram denna vecka har dock viss hänsyn tagits till våra problem i detta avseende. Slutligen, fru talman, några ord om den väsentligaste frågan just nu, nämligen sysselsättningen. Vi har en kostnadsutveckling som inte ens oppositionen kan svära sig fri från, hur tappra försök den än gör. Vårt kostnadsläge medför att vi inte får avsättning för hela vår produktionskapacitet. Vi konsumerar mer än vi producerar, och därmed har vi kommit i ekonomiska svårigheter. Vi kan inte prismässigt konkurrera vare sig på exportmarknaden eller inom landet. På exportsidan har det dock ljusnat betydligt efter offensiva insatser från regeringen. Skall vi klara av våra problem, måste vi återanpassa oss till övriga världen. Vi kan inte fortsätta att låta kravmaskinerna gå för högtryck och leva över våra tillgångar. Stora branscher har kommit i svårigheter. Jag kan bara nämna ett par som väsentligt berört vårt län, nämligen skogsoch varvsindustrin. Men även inom andra områden har vi fått vidkännas den minskade efterfrågan på våra produkter. Att problemen är stora kan belysas med det faktum att drygt 1000 personer i dag är varslade i Oskarshamns kommun, som har 28 000 invånare. Vi måste givetvis finna vägar ut ur svårigheterna, även om det kommer att ta tid. Men vi måste finna naturliga, varaktiga lösningar och inte förlita oss på statens akutmottagning. Vad vi dock förväntar oss från statens sida är ett medansvar så till vida att vi till länet får vår rättmätiga del av statlig verksamhet. I det avseendet är vi klart missgynnade. Och på det området finns det ingen regering —-inte ens den socialdemokratiska före 1976 — som har gjort tillräckligt. Här finns det mycket att ta igen. Vissa insatser görs nu och då — t.ex. i dag, när regeringen gav Kalmar Verkstads AB ytterligare en order på tippbara vagnar och snöröjningsvagnar till ett värde av 6,5 milj.kr. Det här är bra, men vi behöver mycket mera. Fru talman! Jag har med mitt inlägg i årets allmänpolitiska debatt velat markera skillnaden i synsätt mellan ett liberalt parti som folkpartiet och ett socialistiskt parti på landets ekonomiska situation. Man kan givetvis måla allt svart och resignera — men detta gynnar inte vare sig landet i dess helhet eller oss själva som individer. Men man kan också se verkligheten i vitögat och söka finna lösningar på problemen. Med vår relativt höga standard internationellt sett har vi alla möjligheter att klara oss ur den här nedgången, utan att någon skall behöva lida nöd — och därtill förhoppningsvis gå stärkta ur krisen.

Fru talman! Under de borgerliga regeringarnas tid sedan 1976 har de stora rubrikerna avlöst varandra i Dalarnas tidningar: Horndal dör! Gruvkris i Västerbergslagen! 1100 måste bort från Domnarvets järnverk! Kris för skinnet i Malung! — Jag säger detta för att nämna några exempel. Den nu aktiva generationen har inte upplevt en sådan arbetslöshet i länet tidigare. Värst drabbar den ungdomar och kvinnor. Ute på sammankomster och möten träffas vi av frågorna: Håller jobben på att ta helt slut i Dalarna? Vad gör ni i riksdagen? Vad gör regeringen? Regeringens talesmän må väl svara för sig. De radikala åtgärderna efterlyser vi verkligen, som Gudrun Sundström sade. Innan jag kommer till våra förslag kan det vara angeläget att ge en beskrivning av situationen. Under första hälften av 1970-talet ökade industrisysselsättningen i Kopparbergs län. Från 1977 har sysselsättningen i industrin minskat. 7 500 industriarbetstillfällen har försvunnit. Ytterligare stora neddragningar väntas i SSAB:s anläggningar i Dalarna. Förlusten av arbetstillfällen har varit särskilt hård i de industridominerade kommunerna i länet. Så har exempelvis Ludvika och Smedjebacken förlorat tillsammans närmare 1 200 industriarbetstillfällen under tiden 1975-1978. Orsaken till avtappningen ligger i den kraftiga nedgången i järnoch stålbranschen. Avesta har under den nämnda perioden tappat 340 industriarbetstillfällen. I Borlänge har 1 100 arbetstillfällen försvunnit i SSAB, och ytterligare omkring 1 000 arbetstillfällen hotas. Malungs arbetsmarknad står inför ett sammanbrott. Under tiden 1975-1979 försvann 30 96 av industriarbetstillfällena där, eller 520 i absoluta tal. Enligt länsarbetsnämnden är sysselsättningsläget i länet mycket allvarligt. Under vintern kommer, enligt aktuella prognoser, arbetslösheten att öka dramatiskt. Inte minst arbetsmarknaden för kvinnor kommer att förvärras, då expansionen i den offentliga sektorn nästan har avstannat. Även arbetsmarknadsutsikterna i de traditionellt mansdominerade sysselsättningsgrenarna är dystra. Utjämningen av arbetslöshetstalen sker mellan män och kvinnor — en utjämning dock inte genom tillväxt och expansion utan genom stadigt ökande arbetslöshetstal. Den 12 januari 1982 var 6 873 personer arbetslösa i Kopparbergs län. Under december månad 1980 var 5151 personer arbetslösa. Av årets arbetslösa var 3 343 kvinnor och 2 483 ungdomar. Denna mörka bild måste för klarhetens skull också kompletteras med att antalet beredskapsarbetare och antalet i arbetsmarknadsutbildningen har ökat med 1350 resp. 120 personer. Detta sammantaget med skogsindustrins problem med virkesförsörjningen, planer på ytterligare snabba neddragningar inom SSAB:s gruvoch stålsektorer, de fortsatta problemen för tekoindustrin och byggarbetsmarknadens sammanbrott gör den framtida bilden av sysselsättningen i vårt län allt annat än ljus. Det som jag kallar sammanbrottet i byggnäringen innebär stor arbetslöshet såväl i byggbranschen som i byggämnesindustrin och i träindustrin. Dessa näringar har tillsammans 34 26 av den totala industrisysselsättningen i länet. F. n. går ca 1 000 byggnadsarbetare arbetslösa. 400 byggnadsarbetare finns iarbetsmarknadsutbildning eller beredskapsarbete. Över 200 byggnadsarbetare har övergått till arbete i andra branscher. Detta sammantaget innebär att 40 90 av länets byggnadsarbetare inte har arbete på den ordinarie byggarbetsmarknaden. Bostadsbyggandet har nästan helt stannat av. Kommuner och landsting har minskat sina investeringar till följd av statsmakternas allt kraftigare ingrepp i de kommunala ekonomierna.

I takt med att bostadsbyggandet minskat har problem i framför allt snickeriindustrin tilltagit. Flera snickerier har lagts ner i länet, och många hotas. Risken med denna nedläggningsvåg är att den dag byggandet åter ökar måste produkterna importeras, då tillräcklig inhemsk produktionskapacitet saknas. Det kan inte anses förenligt med god planering att genom lågt byggande slå ut befintlig industri och jämna marken för import av produkter som vi skulle kunna göra själva. Även om Kopparbergs län inte är ensamt om de stora arbetsmarknadsproblemen, måste stora insatser göras för att skapa ett allsidigt, bärkraftigt och effektivt näringsliv också i vårt län. Den tunga industrin med järnhanteringen och skogsindustrin i centrum måste även i framtiden vara kärnan i vårt näringsliv. Hur skall vi ta oss ur den nuvarande förlamningen och vända utvecklingen uppåt igen? För det första måste vi få en stål-, gruvoch mineralpolitik som har som sitt främsta mål att öka vår självförsörjning. I dag importeras sex tiondelar av vårt stålbehov, trots att produktionskapacitet ligger outnyttjad. Nyckeln till minskad import av järn och stål ligger bl.a. i en ökad vidareförädling på tunnplåtsområdet. Plåtsatsningen i Domnarvet måste få en fortsättning inom SSAB. Den har förutsättningar att leda till ökad manufakturering inom verkstadsindustrin i berörda regioner. Vår del av Bergslagen är ett av Europas rikaste mineralområden. Dessa slumrande rikedomar måste tas till vara. Ökad prospektering för att stärka gruvoch mineralsektorn är nödvändig. Liksom mineralpolitiska utredningen anser vi att det är av stort intresse att kraftigt stödja prospekteringsverksamheten. I fråga om prospekteringens geografiska inriktning måste man i första hand ge förtur åt områden där det är sannolikt att malmer förekommer. Bättre prospektering kan ske bl.a. genom att man tryggar det fortsatta arbetet för LKAB Prospektering AB, Grängesbergsenheten, samt genom att Sveriges Geologiska Undersökning, SGU 2 — prospekteringsavdelningen, förlägger en filial till Mellansverige. Nämnden för statens gruvegendom, NSG, bör lokaliseras till Mellansverige. För det andra måste skogsnäringen organiseras så, att vi får ut råvaran ur skogen. I dag lever vi med det paradoxala förhållandet att samtidigt som avverkningsmogen skog håller på att ruttna bort lider många sågar av virkesbrist. För det tredje måste byggnadsbranschen ryckas upp inför ett hotande totalt sammanbrott. Genom större anläggningsarbeten skulle under en övergångstid många av de 1000 byggnadsarbetarna kunna sysselsättas. Sådana betydelsefulla anläggningsarbeten skulle kunna ordnas genom exempelvis upprustning och modernisering av befintliga kraftverk. Vägverket har omfattande planer för framtida vägutbyggnad i länet. Genom att tidigarelägga exempelvis bro-, viaduktoch gångtunnelavsnitten i planerade utbyggnader skulle arbetslösheten inom byggnadsarbetarkåren omedelbart kunna minskas. Länsarbetsnämnden har i sitt ”Dala-paket” visat på projekt, som med mycket kort varsel kan igångsättas. Skulle beredskapsmedel i stor utsträckning ställas till förfogande, får det också snabbt positiv inverkan på sysselsättningen. För det fjärde måste stora resurser satsas på utveckling av de övriga industrierna i länet. Finge utvecklingsfonden samt regionala och lokala investmentbolag de avsedda resurserna, skulle man mera aktivt kunna hjälpa länets små och medelstora företag med produktutveckling, marknadsföring och exportsatsning. Utvecklingsfonden har tillsammans med övriga regionala organ, Dalarnas forskningsråd och högskolan i Falun-Borlänge startat bl.a. ett datautvecklingsprojekt, som skall utveckla produktionsoch konstruktionsteknik. Satsningar på forskning och teknisk utveckling är ett villkor för framtida sysselsättning i länet. För det femte måste tillgången till energi tryggas. De kraftverk som har byggts i länet för att täcka bl.a. stålindustrins behov av elkraft bör förvärvas av samhället. Dalarna har i förhållande till genomsnittet i landet hög ungdomsarbetslöshet, låg förvärvsfrekvens för kvinnor och en växande andel pensionärer. En livskraftig gemensam sektor är en förutsättning för att man skall kunna klara sysselsättning och service. Så några ord om ett par geografiska områden, som ligger mig särskilt varmt om hjärtat. Först Västerbergslagen. För ungdomen där är situationen bedrövlig. Ungdomsarbetslösheten i Ludvika kommun är en av de högsta i landet. Sedan Idre. Boliden-Mineral AB har aviserat att man, sannolikt med avvecklingsstart fr.o.m. halvårsskiftet i år, avser att lägga ned gruvdriften vid Vassbogruvan i Idre, därför att brytvärdig malm då är helt slut. Tidigare var meningen den att Guttusjögruvan, med samma ägare, skulle ersätta Vassbo som brytningsobjekt. Malmen i Guttusjö anses emellertid nu så fattig att brytning inte betraktas som företagsekonomiskt lönsam. Mina s-kolleger på Dalabänken och jag anser emellertid att det är lämpligt att staten bidrar till uppehållande av driften vid Guttusjö genom avtal liknande dem som på sin tid träffades med Boliden för driften vid Stekenjokk. I en motion i år har vi också påpekat att det för en isolerad bygd som Idre blir en katastrofal åderlåtning av arbetstillfällen, om gruvdriften helt försvinner. Representanter från kommunen uppvaktade under gårdagen industriminister Åsling och påpekade då detta förhållande. Kan man förvänta sig några snara åtgärder för dessa särskilt utpekade områden? Dalarnas arbetarrörelse jobbar vidare på sitt program för arbete och utkomst i länet. Vad gör regeringen och regeringspartiernas representanter från länet? Fru talman! Detta är en fråga, som vi socialdemokrater ständigt möter ute i vårt län och som man otåligt kräver-ett svar på!
Fru talman! Varav hjärtat är fullt därom talar munnen. Också mitt anförande kommer att gälla människors rätt till arbete. I går eftermiddag talade industriminister Åsling med stor entusiasm om ”ny era för framgång”. Jag fick en obehaglig känsla i maggropen: Vad kommer att hända nu? I december 1976 höll industriministern ett lika engagerat anförande, där han dömde ut den socialdemokratiska regeringens näringsoch regionalpolitik. Han aviserade nya friska tag med 10 miljarder i investeringar i små företag i Norrbotten. Företagens vinster skulle ökas, och de fria marknadskrafterna skulle klara av den regionala balansen. Men i de fria marknadskrafterna finns inga komponenter som befrämjar den regionala balansen. Nu vet vi hur det blev, med allt det nya och fina. De fria marknadskrafterna tillgodoser inte människornas behov av arbete och social trygghet. Den förda borgerliga politiken har skadat människorna och förorsakat många människor onödigt lidande. Arbetslösheten är av ondo — en liten påminnelse till alla dem som i kväll så vackert har talat om livskvalitet. Arbetslöshet betyder dålig livskvalitet. Fru talman! Låt mig bara kort med några få siffror belysa varför jag kände oro när jag hörde att centern och industriministern dammat av sina argument för ”nya friska tag”. Jag tar Norrbotten som exempel. Vi har aldrig haft så hög arbetslöshet som nu — dvs. öppen arbetslöshet. Över 11 400 personer är öppet arbetslösa. Av dem är 4 000 under 24 år — alltså ungdomar. Arbetslösheten har ökat de senaste månaderna. Vid månadsskiftet november-december ökade antalet arbetslösa med 1 150 personer. 25 20 av byggnadsarbetarna är arbetslösa. Det finns bara 341 lediga platser, och det är tjänster med krav på kvalificerad yrkesutbildning. Det går 35 sökande på varje ledig plats. Långtidsarbetslösheten är oroväckande. Mer än 40 90 av de arbetslösa är långtidsarbetslösa. Över 3 000 personer är i arbetsmarknadsutbildning. Det är färre än förra året. Ca 3300 personer har beredskapsarbete. Fler och fler av de långtidsarbetslösa riskerar att bli utförsäkrade från arbetslöshetskassorna. T. o. m. länets ”utvecklingsmotor” — Luleå kommun -— sviktar. Trots att Luleås befolkning minskat med ca 2 000 personer på tre år är arbetslösheten över 7 Po. I den här debatten har de borgerliga ledamöterna försökt att smita ifrån sitt ansvar. Det verkar som om det varit mer intressant att debattera arbetslösheten i våra grannländer eller ute i Europa — inte som ett avskräckande exempel utan som förevändning för att inte på allvar ta itu med problem i vårt eget land. Men de borgerliga partierna kan aldrig få smita ifrån sitt ansvar. Det är dystert att samhället endast har socialvård att erbjuda de utförsäkrade fullt arbetsföra människorna. Under de gångna åren har vi socialdemokrater lagt fram förslag som skulle ha inneburit en annan utveckling — men vi har inte fått igenom våra förslag. De borgerliga partierna har väntat på ”under” från marknadskrafterna. Fru talman! Läget är allvarligt — det räcker inte med ord, nu krävs det handling. Det krävs insatser på många olika områden. Därför har arbetarrörelsen, socialdemokraterna och LO utarbetat ett utvecklingsprogram för Norrbotten. Socialdemokraterna anser att om inte utvecklingen vänds, så kan stora delar av länets industrikapacitet slås ut för alltid. Det betyder att en viktig del av landets produktionsförmåga går förlorad. Arbetarrörelsen anser vidare att det är en angelägenhet för hela nationen att bryta nedgången i Norrbotten. Sedan decennier tillförs nationen miljardvärden från vårt län genom produktion av malmer, stål, skogsprodukter och vattenkraft. Utvecklingsprogrammet visar i fem steg konkreta åtgärder för att utveckla länets industri och sysselsättning. Det första steget är åtgärder för att sänka företagens kostnader för kapital, personal och transporter. Det är viktigt att förbättra förutsättningarna för industriell verksamhet genom att öka företagens förmåga att konkurrera. Frågan om finansiell rekonstruktion av basindustrierna kommer mina kamrater Karl-Erik Häll och Sten-Ove Sundström att gå in på närmare. Man tar upp sänkta lönekostnader i gruvoch tillverkningsindustrin genom ett system med återbäring av arbetsgivaravgifter fr.o.m. 1983. Förslaget syftar till att göra det billigare att bibehålla och trygga sysselsättningen men dyrt att avskeda personal. Den differentierade arbetsgivaravgiften skall ingå som en del i ett brett program för utveckling av Norrbotten. Vi har tidigare i debatten hört borgerliga ledamöter som pläderat för differentierade arbetsgivaravgifter. Vårt förslag överensstämmer inte med Ingemar Ståhls utredning. I den utredningen föreslås att systemet med differentierade arbetsgivaravgifter knyts till arbetstagarna. Detta gör att lägre avgifter utgår för personal, oavsett om arbetet utförs inom en viss region eller ej. Förslaget innebär följaktligen en kraftig stimulans till ökad pendling och flyttning till bygder med hög arbetslöshet och få arbetstillfällen. Detta framhåller utredaren som en mycket positiv effekt av förslaget. För vårt län skulle det innebära svårbemästrade problem, om länet ytterligare skulle åderlåtas på kunniga yrkesarbetare. Det andra steget inom programmet tas inom ramen för ett selektivt verkande system, där insatser styrs till enskilda företag efter särskilda beslut i varje enskilt fall. Det gäller det regionalpolitiska stödet som skall differentieras så, att de kraftfullaste insatserna kan göras i de mest utsatta landsdelarna. Effektivisering av glesbygdsstödet är en verklig förutsättning för att näringsverksamhet och sysselsättning skall kunna stärkas i inlandet. Utvecklingen grundas i bygdens egna resurser genom att man tillvaratar tillgängliga råvaror, genom förstärkning av de areella näringarna och olika former av kombinationssysselsättning. Programmet upptar också stöd till industrilokaler för att underlätta företagens lokalanskaffning. Utvecklingsfonden föreslås få 10 miljarder kronor årligen under fem år. Regioninvest föreslås få 350 milj.kr. under fem år för att kunna utvidga sin verksamhet. Det tredje steget gäller teknisk utveckling, samverkan mellan industrin och högskolan, effektivisering av marknadsföringen och utveckling av yrkesutbildningen. Det fjärde steget gäller basindustrierna och en förstärkning av länets verkstadsindustri. Det tar också upp försöksverksamhet inom energiområdet. Det finns förslag på en aktiv skogspolitik. I utvecklingsplanen framhålls jordbrukets betydelse. Av såväl regionalpolitiska som försvarspolitiska skäl är det motiverat att produktionsförutsättningarna tas till vara. I länets industrisvaga delar ger detta möjlighet till försörjning och utkomst. Fiske, bär och svamp tas också upp i programmet. I det femte steget redovisas arbetsmarknadspolitiska åtgärder som är nödvändiga eftersom utvecklingsplanens insatser får genomslag på länets arbetsmarknad först efter viss tid. Behovet av omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder kvarstår alltså. AMS har redan i våras krävt katastrofinsatser och lämnat in preciserade förslag. Länsstyrelsen har tagit fram ett miljardprogram — väl underbyggt. Socialdemokraterna anser att nedgången i Norrbotten har tillåtits gå alltför långt. Därför kan utvecklingen vändas först efter ett brett angrepp mot orsakerna till den nuvarande sysselsättningskrisen. Det betyder att utvecklingsplanens samtliga fem steg måste starta samtidigt. Regeringen har utlovat en speciell Norrbottensproposition. Vi väntar på den med stort intresse. Vi vill se hur regeringen tänker lösa krisen. Vi har ofta fått höra att pengar finns — det är produkter som saknas. Arbetarrörelsen har bedömt läget som allvarligt och utarbetat en utvecklingsplan. Min fråga är: Vad har regeringen för alternativ? Kanske kan någon ifrån det borgerliga blocket lämna besked redan i kväll. Vi har ju anklagats för att bara svartmåla utan att redogöra för våra alternativ. Fru talman! Till alla debattörer som med förkärlek diskuterar 1960 och 1970-talets början skulle jag också vilja säga att det var många insatser på olika områden som gjorde att de fria marknadskrafternas effekter, utflyttning och arbetslöshet, kunde stoppas av den socialdemokratiska regeringen. Avslutningsvis, fru talman, vill jag uppmana regeringspartierna, för att de inte skall mötas av någon överraskning, att i stället för att fly utomlands och syssla med det förgångna försöka reda upp dagens situation i vårt eget land. ”Nöd bryter lag” kan bli en realitet. Nöd betyder inte enbart att man inte har mat för dagen. En arbetslös som ideligen slår sig mot en vägg, sökande efter jobb, kan uppleva sig vara i en mycket svår nödsituation.

Fru talman! Timmen är sen. Jag skall därför försöka koncentrera mitt anförande så att om möjligt ytterligare en ledamot hinner upp i kväll. Värdet av en allmänpolitisk debatt i riksdagen ifrågasätts ibland. Personligen anser jag att det är bra att den här typen av debatter förekommer, inte minst därför att debatten klargör för allmänheten var de väsentliga skiljelinjerna i svensk politik går. Årets debatt, som nu börjar gå mot sin avslutning, har klart redovisat hur den borgerliga regeringen på område efter område misslyckats med sin politik. Den enda grupp som skulle kunna sätta ett plus för den förda borgerliga politiken är en minoritet av Sveriges folk bestående av kapitalägare och höginkomsttagare. Efter alla de sakliga redovisningar som hittills har gjorts i debatten beträffande sysselsättningsutvecklingen, pensionärer nas och de handikappades villkor, den stigande arbetslösheten etc. kan inte detta påstående på sakliga grunder motsägas. Fru talman! Även om det har utlovats en regionalpolitisk debatt senare under året har vi socialdemokratiska ledamöter från Västmanlands län funnit det angeläget att under denna debatt i korthet lämna en redogörelse över den aktuella situationen i länet. Västmanlands län har — och det med rätta — tidigare betraktats som ett expansivt län när det gällt såväl sysselsättning som befolkningsutveckling. Bakgrunden till denna utveckling under hela efterkrigstiden fram till 1970-talet stod att finna i Västmanlands tunga basindustriers snabbt ökande arbetskraftsbehov. Den här positiva bilden av vårt län har drastiskt förändrats under de senaste åren. Det är ingen överdrift när vi nu säger att Västmanland är ett hårt drabbat län, inte minst beroende på strukturrationaliseringar och en långvarig lågkonjunktur inom industrin. Med hjälp av statistiska centralbyråns statistik kan detta avläsas i såväl minskad sysselsättning som minskad befolkning. Enligt denna statistik är det endast tre län, nämligen Norrbotten, Västernorrland och Södermanland, som har högre relativ arbetslöshet än Västmanland, och det är endast ett län, Blekinge, som har en svagare befolkningsutveckling. Arbetslösheten i länet omfattar i dag nära 10 000 personer, varav nära 6 000 är direkt arbetslösa och de övriga är föremål för olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av AMU-utbildning och beredskapsarbeten. Det är den högsta arbetslöshetssiffran i länet under efterkrigstiden. Av samtliga arbetslösa utgör gruppen ungdomar upp till 25 år nära 3 500. Det är alltså här fråga om en hel årskull ungdomar som står utanför arbetsmarknaden. Trenden vi upplever är att antalet arbetslösa ständigt ökar, och framför allt är det nu fråga om en ökning av arbetslösa män som friställs inom industrin samt ungdomar. Den hårdast drabbade regionen i länet är Fagerstaregionen. I början av 1970-talet uppgick befolkningen i regionen till drygt 30 000 invånare. I dag är befolkningen nere i omkring 27 000 personer. Därmed är Fagerstaregionen den minsta A-regionen i hela riket. Inom Fagerstaregionen, som består av de tre kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg, svarar industrisektorn för närmare hälften av den totala sysselsättningen. Industrisysselsättningen i Skinnskatteberg är helt beroende av utvecklingen inom ASSI:s anläggningar, medan Fagersta kommun står och faller med bruket, Fagersta AB. I Norbergs kommun har industrisysselsättningen varit avhängig av Spännarhytteförvaltningen inom Surahammars Bruks AB. Kommunen drabbades därför mycket hårt när Spännarhytteanläggningen lades ner i april förra året. Vid detta tillfälle förlorade Norbergs kommun direkt 275 arbetstillfällen plus alla indirekta arbetstillfällen hos underleverantörer som föll bort. Hallstahammars och Surahammars kommuner är båda kommuner med bruksorter där ett eller flera företag dominerar. Båda dessa kommuner har och kommer att få svåra sysselsättningsproblem med arbetslöshet och utflyttning som följd. Salaregionen, som består av kommunerna Sala och Heby, är en typisk glesbygdsregion, där jordoch skogsbruk dominerar och industrialiseringsgraden är låg. Under senare delen av 1970-talet har Salaregionen drabbats av en växande utflyttning av ungdomar. Den dystra utvecklingen inom länet och framför allt inom de nämnda regionerna har bl.a. sin förklaring i det läge och de utvecklingstendenser som viktiga delar av västmanländsk tillverkningsindustri nu upplever. Om vi först ser på gruvindustrin, så lades driften vid Bäckegruve i Riddarhyttan ner 1979, och året därpå stängde Surahammars Bruks AB sin gruva i Norberg. Därmed avslutades en flerhundraårig epok av gruvhantering i Västmanland. Träindustrin i länet som bl.a. omfattar ASSI:s boardfabrik i Skinnskatteberg och ett flertal sågverk har samtliga avsättningsproblem, framför allt till följd av det extremt låga byggandet. Länets betongoch tegelindustri har drabbats av ett flertal nedläggningar. Stålverken, som dominerar sysselsättningen i våra bruksorter, har varit mest utsatta för strukturrationaliseringar och lågkonjunkturer, med kraftiga personalneddragningar i samtliga bruksorter som följd. Verkstadsindustrin uppvisar också stora problem, med permitteringar och driftsinskränkningar, framför allt inom sektorerna metallvaror och maskiner. Den här föga uppbyggliga bilden ger belägg för vad jag inledningsvis slog fast, att Västmanland är ett hårt drabbat län i dag. Vi har fullt klart för oss, vilket också har omvittnats i denna debatt, att vi delar många av våra problem med övriga områden i vårt land. Vi är också klart medvetna om behovet av insatser på riksnivå för att man skall kunna förändra situationen. I grunden behövs en radikal förändring av vårt lands allmänna ekonomiska politik efter de riktlinjer som redovisats i de socialdemokratiska partimotionerna. En sådan nödvändig förändring torde inte kunna inledas förrän efter höstens val. Under tiden fram till dess finns det ändå möjligheter för den nu sittande minoritetsregeringen att lyfta sig i kragen och mobilisera litet vilja att medverka till åtgärder som skulle kunna leda till avsevärda förbättringar när det gäller sysselsättningsläget i vårt län. F.n. arbetar regeringen med den regionalpolitiska propositionen och i samband med detta arbete görs också en översyn av stödområdesavgränsningar. I Västmanland ingår Fagerstaoch Salaregionerna i stödområde 2, men i enlighet med ett beslut från i fjol finns möjligheter för regeringen att fram till den 1 juli i år bevilja stöd i enlighet med reglerna för stödområde 4 till orter i Bergslagen som särskilt drabbats av strukturomvandlingen i stålindustrin och gruvnäringen. För Västmanlands del betyder detta att såväl Fagerstaregionen som Surahammar och Hallstahammar har möjlighet till stöd i enlighet med bestämmelserna för stödområde 4. Dessa nya möjligheter har inom de berörda kommunerna tänt en förhoppningens gnista, att genom lokalise ringsstöd kunna starta nya verksamheter och förstärka redan etablerade företag. Det skulle därför vara djupt olyckligt om de diskussioner som tydligen förekommer inom regeringen om slopandet av stödområdena 1-3 skulle genomföras. Med hänsyn till det angelägna i att alla åtgärder vidtas för att stödja och underlätta både ny företagsamhet och befintlig förutsätter vi att såväl Fagerstasom Salaregionen även fortsättningsvis kommer att tillhöra stödområdet. Vi förutsätter vidare att regeringen är beredd till fortsatta insatser för stålkriskommunerna genom kraftfulla temporära åtgärder under minst en femårsperiod. En annan angelägen sak beträffande lokaliseringsstödsärenden är att regeringens handläggning av dessa ärenden påskyndas. Som exempel kan jag nämna att bl.a. Norbergs kommun haft ett lokaliseringsärende liggande hos regeringen i snart ett halvår utan att beslut har fattats. Med en så långsam hantering torde eventuella lokaliseringsanslag frysa inne, samtidigt som redan drabbade orter ytterligare får känna av sysselsättningsminskningar. Fru talman! Under lång tid har ASEA, det dominerande företaget i Västmanland, arbetat med en omfattande offert avseende leverans av kärnkraftverk till Mexico; en offert som nu är avlämnad. Inte bara ASEA och sysselsättningen i Västmanland är i stort behov av att denna affär går i lås utan den här affären är också av största betydelse för hela landet. Sysselsättningen i så gott som samtliga län berörs av denna affär. Men skall affären verkligen lyckas, så erfordras ett helhjärtat stöd från regeringens sida med nödvändiga exportkrediter. Enligt uppgift torde emellertid oenighet ha uppstått inom regeringen angående denna för svenskt näringsliv så viktiga fråga. Jag vädjar till regeringen att ta sig samman och ställa upp med de kreditvillkor som erfordras. Jag skulle se det som mycket olyckligt om oenighet inom regeringen skulle omintetgöra en av våra största exportaffärer. I flera motioner till årets riksdag har vi socialdemokrater från Västmanland föreslagit olika åtgärder, som var för sig skulle bidra till att avhjälpa den obalans vårt län i dag befinner sig i. Jag vill här helt kort nämna en, nämligen vår hemställan om en lokalisering av statens energiverk till Västerås — en lokalisering som vi anser skulle vara klok och riktig ur såväl det nya energiverkets synpunkt som ur näringsoch regionalpolitisk synpunkt. Ett sådant lokaliseringsbeslut skulle också innebära att riksdagens beslut om att ”vidtaga starka statliga insatser för att kompensera Västeråsregionen för förlusten av F 1” infrias. Fru talman! Med politisk vilja, en handlingskraftig regering och en sund ekonomisk politik kan många av de problem vårt och övriga län i dag upplever lösas.

Fru talman! Jag vill börja med att instämma i vad min partivän Frida Berglund sade för en stund sedan om den socialdemokratiska utvecklingsplanen för Norrbottens län. Jag tror att när den genomförs kommer det att bli ett lyft för länets utveckling. Dessutom konstaterade jag efter att ha följt massmedia i kväll att det initiativet tydligen har satt en extra fart på regeringspartierna, som nu vart och ett för sig presenterar improviserade förslag till lösningar på problemet med Norrbotten. Jag har begärt ordet med anledning av den besvärliga situationen i malmfältskommunerna. Jag förstår, fru talman, att det blir mycket ”gruvprat” i slutet av den här debatten, men det kan inte hjälpas. Vi måste tala om det, hur motbjudande det än kan vara. Anledningen till min oro är den starkt ökande arbetslösheten i dessa samhällen, där nu skarorna av arbetslösa ungdomar blir allt större och där den befintliga industrin dess värre inte anställer några människor utan tvärtom minskar antalet anställda. Grundorsaken till svårigheterna är nu som tidigare att LKAB och gruvverksamheten går på sparlåga. Oron förstärks av att man nu inom LKAB fortlöpande överför stora grupper anställda till s.k. OSP som betyder organisation för särskilda projekt. Det är den senare tidens uppfinning för att placera övertalig personal från den reguljära malmhanteringen. Man kan då invända mot det och säga att det inte borde finnas anledning till oro, när företaget nu har en särskild organisation för det ändamålet och anställningen i företaget kvarstår. Nu är det emellertid så att dessa omplacerade människor vet att det inte finns pengar för att göra verklighet av alla de projekt som har presenterats på papper. I företagets information till de anställda kan man läsa att ingen skall behöva sluta i företaget på grund av arbetsbrist under 1982. Men hur det blir därefter beror helt och hållet på statsmakternas beredskap att ställa erforderligt kapital till förfogande. De nu omplacerade vet en sak, och det är att de 1983 inte kan komma tillbaka i den ordinarie gruvhanteringen, därför att där var de övertaliga redan 1981/82. Det är under dessa förutsättningar inget att undra över att man betraktar överföringen till detta OSP som ett första steg mot friställning och därmed arbetslöshet. Det hjälper då inte att företaget försäkrar att det inte skall bli på det sättet. Man vet nämligen att företaget självt saknar ekonomi för att garantera någonting efter 1982. Oron förstärks av de rykten man nu hör om genomgripande förändringar inom Statsföretagsgruppen. LKAB:s anställda har med fog hoppats på att andra och mer livskraftiga delar av Statsföretagsgruppen skall kunna skapa de nya arbetstillfällen som behövs för att kompensera i vart fall en del av de arbetstillfällen som nu försvinner i gruvhanteringen. Nu ser det emellertid ut som om industriminister Åsling har för avsikt att avyttra de delar av Statsföretag som så att säga har framtiden för sig, och jag måste säga att om detta sker kommer den oro jag talar om att övergå i ett glödande missnöje med denna statens hantering. Jag skall inte spekulera mer i detta. Vi får väl så småningom veta vad det är fråga om. Men jag lovar att vi med vaksamhet skall följa utvecklingen av de här frågorna. Att redan i denna debatt hoppas på ett klarläggande svar från 13 Riksdagens protokoll 1981/82:72-74 regeringen är väl att hoppas för mycket. Det är, såvitt jag förstår, inte möjligt att så långt ögat når se en regeringsföreträdare i det här skedet av debatten. Vid kommunala uppvaktningar om jobb till malmfälten har det sagts, att om det bara finns vettiga objekt skall det inte stranda på pengar. Nu är det emellertid så att det finns en lång rad goda objekt, varav en del dessutom är väl undersökta och analyserade och bevisat lönsamma och omedelbart borde komma till utförande. Jag vill bara ge ett exempel, nämligen det redan tidigare omtalade och planerade apatitverket i Malmberget. Där har man nu kommit så långt att man på förhand har sålt hela produktionen för tio år framåt i tiden, och lönsamheten är god. Tyvärr har företaget LKAB inga egna medel som räcker för investeringarna och inte heller, såvitt jag förstår, råd att låna upp det erforderliga kapitalet. Industriminister Åsling, som så sent som i höstas var uppe i Kiruna och lovade att det fanns 150 miljoner tillgängliga bara företagsledningen bestämde sig för att sätta spaden i marken, säger nu att han inte heller har några pengar. Fru talman! Vad är detta? Har vi alltså kommit så långt att vi inte längre har möjligheter att investera ens i klart lönsamma projekt? Jag hoppas nu verkligen att regeringen står vid sitt ord och plockar fram de erforderliga pengarna. Om nu så väl dokumenterade och lönsamma projekt inte kan komma till stånd, kan man med fog fråga sig hur det skall gå med alla andra projekt som LKAB har aktualiserat och presenterat för industridepartementet och regeringen. Det är en lång rad intressanta och för malmfälten viktiga förslag, varav en del är helt nödvändiga att utföra, om man över huvud taget skall kunna bryta malm i malmfältens gruvor i framtiden. Det gäller tidigareläggning av tillredningsarbeten både i Kiruna och Malmberget, arbeten som ändå måste göras och som — om de startas nu — kan ge värdefull sysselsättning till nu övertaliga gruvarbetare. Det gäller utvecklingsprojekt, som avser att rationalisera och effektivisera morgondagens gruvbrytning. Allt detta tycker man borde vara så värdefullt att medel skulle ställas till förfogande utan dröjsmål. Det gäller ju egentligen garantin för att de norrbottniska gruvorna och malmerna även i fortsättningen skall få en chans att bidra till folkhushållet. Det är även en lång rad projekt som ligger utanför järnmalmsverksamheten. Sådana projekt borde ligga helt i linje med den mening som industriminister Åsling bl.a. uttalar i de direktiv han utfärdat till den nyligen tillsatta malmfältsutredningen. Bara något exempel, fru talman! Det gäller den stora grafitfyndigheten i Vittangi, som både LKAB och Kiruna kommun är starkt intresserade av ur energisynpunkt. Fyndigheten är ännu inte helt kartlagd. För detta erfordras ytterligare undersökningsborrningar och dessutom en del andra arbeten för att man skall kunna helt klarlägga utvinningsbarheten. De 4 miljoner som det kostar har man inte i dag. Dessutom måste dessa borrningsarbeten förberedas, och alla transporter måste klaras medan isen ännu ligger stark på Torneälven. Det är nämligen ännu fråga om arbeten i väglöst land. Får man inte fram de medel som behövs förlorar man ytterligare minst ett år för detta projekt. Det är alltså nödvändigt med snabba beslut. I anslutning till den nu snart startade koppargruvan Viscaria kan man tidigarelägga en rad nödvändiga investeringar som också ger värdefulla jobb till den arbetskraft som inte längre har arbete vid LKAB i Kiruna. Utöver detta vill jag bara peka på de mycket intressanta projekt inom torvområdet som LKAB föreslår att man skall starta och som innebär att ett stort antal varaktiga arbetstillfällen både i Kiruna och Malmberget kommer till stånd. Det är fråga om enormt stora torvtillgångar i både Kiruna och Gällivare kommuner. Alla ligger inom korta transportavstånd, och de borde därigenom vara av stort intresse. Vårt oljeberoende och vår strävan att minska det talas det ofta om, och här har man verkligen en möjlighet att omsätta detta tal i praktisk handling. Man har även föreslagit att ett torvlaboratorium skall lokaliseras till Malmberget och att det i anslutning till detta skall startas arbete med vidareförädling av torven till torvpellets och förädling av våt råtorv till kol. En sådan forskning och utveckling borde vara av stort intresse för vår framtida energiförsörjning. Det finns alltså, fru talman, många uppslag till hur man redan nu kan skapa förutsättningar för nya bestående arbetstillfällen i de så hårt drabbade malmkommunerna. Jag hoppas verkligen att regeringen inser sitt stora ansvar och ställer erforderliga medel till förfogande. Det har aviserats en Norrbottensproposition, det har talats om satsningar av miljardbelopp. I dag vet vi inte vad det blir av det. Rykten förtäljer att förslagen krymper efter hand. Jag menar att det verkligen finns anledning för regeringen att snabbt plocka fram de medel som är nödvändiga. Det finns, fru talman, ytterligare ett skäl till att regeringen nu måste skynda på att fatta sina finansieringsbeslut, och det är att man nu kan börja se litet klarare hur LKAB:s överlevandeplan utvecklas. LKAB:s nya ledning sade att förutsättningarna att hålla alla tre gruvorna i Kiruna, Malmberget och Svappavaara i drift var att man 1983 hade kommit upp i en försäljning av ca 25 miljoner ton färdigprodukter. Det är ingen överdrift att säga att det ser tämligen mörkt ut i dagsläget. Det gäller således att redan nu med kraft gripa sig an med att skapa de alternativa sysselsättningstillfällen som är ett livsvillkor för att malmkommunerna skall överleva. Regeringen har ingen tid att förlora, och det är därför vi så enträget uppmanar regeringen att handla nu. Fru talman! Eftersom jag tydligen är den siste talaren i kväll ber jag att få tacka för ordet och önska fru talmannen god natt.

Herr talman! Jag kommer att uppehålla mig vid det försämrade sysselsättningsläget i Västernorrlands län och något ta upp skogsbrukets och skogsindustrins roll i länet. Arbetsmarknadssituationen i länet har successivt försämrats. Under den senaste tolvmånadersperioden har det skett på ett mycket dramatiskt sätt. Men redan de prognoser som presenterades i Länsprogram 80 visade att det tillskott på drygt 6 000 arbetstillfällen som prognostiserades fram till 1985 var otillräckliga för att länet skulle kunna hålla jämna steg med riket i Övrigt. Dessa prognoser har sedan fått nedrevideras vid flera tillfällen. I stället för en viss befolkningsökning kan länet nu se fram emot en befolkningsminskning med över 7 000 personer på grund av sysselsättningsutvecklingen. I januari var mer än 6 500 registrerade arbetslösa — den högsta siffra som noterats efter kriget. Mot det står endast 300 lediga platser. Det innebär mer än 20 arbetslösa på varje ledigt jobb. Därutöver tillkommer de som i dag har beredskapsarbeten eller genomgår arbetsmarknadsutbildning och som inget högre önskar än att få ett jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Vad är då orsaken till det som händer i länet? Det finns — som vi ser det — tre huvudorsaker: strukturomvandlingen vid flera av länets större industrier, nedgången i byggandet och att den offentliga sektorn har slutat expandera. Problemen inom industrin märks mest i branscherna kemi, aluminium, byggmaterial och skog. Eftersom dessa branscher är spridda över hela länet, finns det faktiskt ingen del av länet som i dag inte drabbas. T. o. m. Sundsvallsregionen, som tidigare haft en förhållandevis god tillväxt, kan nu komma att förlora flera tusen arbetstillfällen. Skulle den hotbild som nu avtecknar sig bli verklighet, kommer länet redan inom några år att uppvisa svårigheter av en omfattning som vi i dag knappast känner på annat håll inom landet, möjligen med undantag av Norrbotten. Inför ett sådant hot finns anledning att även från nationell synpunkt ställa frågan om vårt ansträngda folkhushåll klarar bördan av ytterligare ett krislän i den klassen. Även från hela landets synpunkt måste det därför framstå som angeläget att till varje pris förhindra att Västernorrland hamnar i den situationen. Därför har vi socialdemokratiska riksdagsledamöter från Västernorrlands län i en motion till detta riksmöte framfört krav på statliga insatser för bl.a. genomförande av ett industrialiseringsprogram för länet. Bo Forslund kommer i ett senare anförande att ta upp aluminium-, kemioch byggnadsämnesindustrins svårigheter, medan jag något skall beröra problemen inom skogsnäringen. Sedan vårt län industrialiserades har skogen utgjort basen för den industriella utvecklingen i länet. Vi får också räkna med att skogen och skogsindustrin under resten av detta århundrade skall behålla denna dominerande roll. Den tekniska och ekonomiska utvecklingen har medfört stora strukturförändringar inom skogsnäringen. Följden har blivit nedläggningar, vikande sysselsättning och utflyttning i stora delar av länet. Även om det nu kunde bli ett stopp för direkta nedläggningar inom skogsindustrin, kommer inte detta att bevara sysselsättningen på nuvarande nivå. Rationaliseringar kommer även i fortsättningen att minska antalet arbetstillfällen. Vi kommer därför inte att i framtiden klara sysselsättningen inom den bransch som av tradition burit upp Västernorrland ekonomiskt och sysselsättningsmässigt. Det måste bli en uppgift för näringspolitiken i stort i landet. Endast genom en offensiv näringspolitik över hela fältet kan vi klara sysselsättningen. Från socialdemokratiskt håll har vi vid otaliga tillfällen genom motioner och på andra sätt försökt dra upp riktlinjer för hur vi skulle få en positiv utveckling inom skogsindustrin. Det är två områden som jag vill peka på. Det är ödesfrågor för hela branschen. Vi måste få fram råvara. Det går inte att stillatigande åse hur industrier förlorar sin lönsamhet på grund av råvarubrist. Det går inte att stillatigande åse hur industrier oplanerat läggs ned på grund av råvarubrist. Samtidigt vet vi genom utredningar och skogstaxeringar att det finns svensk skog som på grund av privata vinstintressen eller ren försumlighet inte kommer fram. Skogen är vår gemensamma tillgång. Regeringens och de borgerligas passivitet i denna fråga får dyrt betalas i skogslänen. Vidare måste samhället tillsammans med industri och anställda planera den framtida strukturen, få fram planer som visar vilka vidareförädlingsmöjligheter som finns, få fram planer som gör att de som mister sina arbeten genom ofrånkomliga nedläggningar i tid kan planera sin framtid — en plan som gör att samhället och industrin kan i tid vidta åtgärder som underlättar omställningarna för de anställda. Men när det gäller synen på strukturförändringar får det inte vara så, att en strukturförändring och en strukturplan i första hand skall betyda nedläggningar och avveckling med arbetslöshet och personligt lidande som följd. Enligt vår mycket bestämda uppfattning måste det också — ja, kanske framför allt — innebära utveckling och en satsning på framtiden. Hur är då läget inom skogsindustrin i Västernorrlands län? Är strukturomvandlingen klar? Svaret är nej! I den södra länsdelen kommer ett fungerande skogskombinat att stå färdigt när SCA har slutfört sitt investeringsprogram. I Ådalen däremot är osäkerheten fortfarandet stor. Här måste staten som ägare till NCB se till att det blir en positiv skogsindustriell utveckling. Även i Örnsköldsviksområdet måste staten ta sitt övergripande ansvar för sysselsättningen men också som ägare till Köpmanholmsfabriken, som vid halvårsskiftet lägger ned sin verksamhet. Sågverksindustrin kännetecknas av ett stort antal små och medelstora industrier lokaliserade i inlandet och av ett fåtal stora kustsågverk. Inlandssågverken har en mycket stor regionalpolitisk betydelse. De är ofta dominerande för sysselsättningen på orten. Många av dessa mindre sågverk har kommit i kläm i den rådande byggkrisen. Näringsoch regionalpolitiken är en samhällets uppgift. På staten faller ansvaret att formulera vilka åtgärder som skall vidtas och sedan anvisa de medel som behövs. Herr talman! När det gäller att på något längre sikt skaffa råvara till skogsindustrin får vi inte glömma den roll skogsvården har. Samhället måste både genom påbud och med stimulanser se till att skogsvården fungerar. Det ger också sysselsättning i våra mest sysselsättningssvaga områden. Skogsbruket måste dessutom få riktlinjer så att det vet vad det skall leva efter. Man måste exempelvis snarast fatta ett definitivt beslut i besprutningsfrågan. När det gäller åtgärder för att öka produktionen av skogsråvara är introduktionen av den s.k. Canadatallen ett viktigt inslag. En genomgång som lantbruksuniversitetet och skogsstyrelsen nyligen har gjort visar att kunskap och erfarenhet av detta nya snabbväxande trädslag nu har nått en nivå där en viss lättnad av tidigare restriktioner bör vara möjlig. Tidigare farhågor för att contortatallen skulle visa sig oanvändbar för sågning har visat sig överdrivna. Med rätt beståndsvård bör även det problemet kunna lösas. Klart är, att knappast någon annan skoglig insats kan öka tillgången på råvara än ett ökat inslag av pinus contorta i våra norrländska skogar. Till sist, herr talman: Som jag sade i min inledning har Västernorrlands län i dagsläget en sysselsättningssituation som är oacceptabel. Därtill kommer den oroande framtidsbedömningen för flera av länets branscher. Slår de värsta profetiorna in — och mycket talar för det — kommer det att få katastrofala följder för industrin och för sysselsättningen. Samhället, genom staten, måste ta sitt ansvar. Medel måste ställas till länets förfogande. Västernorrland får inte ytterligare utarmas. Det industrialiseringsprogram som presenteras i den socialdemokratiska länsmotionen borde få vara första steget mot att värna länets industri och sysselsättning.

Herr talman! I den allmänpolitiska debatten har den allmänna inriktningen av politiken diskuterats. Jag skall inte vid denna tidpunkt ge mig in i den diskussionen. Jag skall bara konstatera att lågkonjunkturer, kriser, inflation m.m. i världen är faktorer som ett enskilt land får underkasta sig och som är mycket svåra att påverka eller komma bort ifrån i någon större omfattning. Vilken regering — den må komma från höger, mitten eller vänster — som än sitter vid makten i en svår världssituation har under sådana betingelser en svår och föga tacksam uppgift. Oppositionspartier från olika riktningar utnyttjar gärna situationen i politisk-taktiska syften för att i kommande val vinna röster. Vad jag nu sagt gäller inte minst vårt land. Tyvärr når vi därför inte det samförstånd som bäst skulle gagna vårt land och dess utsatta bygder. Ur allmän synpunkt och för att bättre kunna klara svårigheterna skulle resultatet ofta kunna bli bättre för land och folk, om denna enligt min uppfattning självklara utgångspunkt erkändes även av oppositionen och om arbetet även från det hållet inriktades därefter. Vår regering har vidtagit åtgärder, som har gjort att Sverige har en i förhållande till andra jämförbara länder relativt låg arbetslöshet — därmed inte sagt att man kan vara nöjd. Speciellt sysselsättningssituationen för ungdomen är mycket svår, och den måste liksom annan arbetslöshet bemästras. Även regionalt är skillnaderna stora, och jag har, herr talman, begärt ordet för att fästa riksdagens och regeringens uppmärksamhet speciellt på Värmlands förhållanden. Värmland har i många år varit det län som näst Norrbotten har haft den största arbetslösheten och de svåraste förhållandena att kämpa emot. Orsakerna kan vara många, men strukturförändringarna i ståloch träbranscherna har särskilt hårt drabbat vårt län. Vi har haft tyngdpunkten av vårt näringsliv baserad på just de branscher som under de här åren utsatts för stora påfrestningar på grund av strukturförändringarna. Värmlands näringsliv har varit baserat på storföretag som exempelvis Uddeholms AB, som har tvingats friställa mycket folk. För drygt ett år sedan drabbades Vänerskog av ett allvarligt konkurshot, som dock i det läget kunde avvärjas. Efter ett år — eller strax före julen 1981 — gick det inte längre för Vänerskog. Företaget begärde då sig självt i konkurs, vilket kom som en överraskning för de flesta, som i oförlåtlig brist på information från Vänerskog blev tagna på sängen. Det gäller skogsägare, åkare och många typer av mindre företagare, som f. n. saknar möjligheter att få någon ekonomisk hjälp i denna kritiska situation. För dessa är det såväl ur personlig synpunkt som ur samhällssynpunkt viktigt att regering och riksdag är beredda att rycka in på lämpligt sätt. Det här är en humanitär fråga, men åtgärder för att lösa den kan vara viktiga också ur samhällsekonomisk och företagsmässig synpunkt. Livet måste ju gå vidare. Men här är det viktigt att näringslivet hålls i gång. Det är nödvändigt i denna situation och den bästa hjälpen för de anställda. För de anställda är konkursen givetvis också ett svårt hot mot deras framtida sysselsättning. På grund av den sociallagstiftning vi har klaras de dock från omedelbar förlust av sitt arbete. Jag vill dock i detta sammanhang på förekommen anledning hävda att statens m.fl. medverkan för ett år sedan till undanröjande av konkurs vid det här tillfället ändå innebar en riktig lösning både för Vänerskogs anställda och för övriga intressenter — och för samhället-staten. Flera av Vänerskogs industrier har genom riksdagens och framför allt regeringens medverkan kunnat omplaceras på nya ägare, och de anställda har i stort sett fått fortsatt arbete. De personer som nu är satta att klara ut Vänerskogs konkurs har enligt min mening en svår uppgift när de om möjligt skall klara återstoden på samma sätt. Det måste vara svårare att klara detta samhällsekonomiskt i nuvarande konkurssituation än i ett normalt läge. Tack vare att alla inte kom på en gång så att säga kan vi nu hoppas på att de kvarvarande industrierna i Vänerskog skall kunna omplaceras i ny ägo och under sådana betingelser att fortsatt och varaktig drift och sysselsättning skall bli möjlig. Men — och det är viktigt — i detta läge kan det bli högst angeläget att regering och riksdag stöttar upp på olika sätt. Det kan naturligtvis ske genom de möjligheter till lån och stöd i övrigt som står till buds men också genom den extra offensiva satsning på 20 milj.kr. som vi — de borgerliga partiernas representanter för Värmland — begärt i en särskild motion. Vi värmlänningar har varit och är i en svår situation. Jag vill ändå säga att regering och riksdag har givit oss ett med hänsyn till landets ekonomiska läge gott stöd. Möjligheterna skulle ha varit ännu bättre om inte varvsstödet tagit så mycket av landets resurser i anspråk. Men det kan inte industriministern och det parti — centern — som jag företräder lastas för. Det var grundat på ett riksdagsbeslut med en knapp majoritet. Men, herr talman, det är viktigt att riksdag och regering nu inser vår situation i Värmland och ger det stöd vi kan komma att behöva i ett ansträngt läge. Det kan också ske, när besluten om det framtida försvaret skall tas. Vi vill bl.a. behålla Milo B:s kontor i Värmland. Det är försvarligt ur såväl militärstrategisk-försvarsmässig synpunkt som också ur ekonomiska och regionalpolitiska synpunkter. Skulle inte detta vara möjligt är det min förhoppning, och ett centerkrav, att länet på något sätt kompenseras. Vi har fått pengar, men behöver ytterligare pengar, till flera vägbyggnads projekt, och det kommer vi att hävda framöver. I samarbete med Norge bör vi i Värmland med riksdagens och regeringens hjälp kunna skaffa nya arbetstillfällen. Flera möjligheter finns och kan uppkomma inte minst vid lokalisering av statliga verk. Det är detta som jag i mitt anförande velat slå ett slag för. De diskussionerna får vi fortsätta med. Herr talman! Värmland är en viktig del av vårt Sverige. Dess natur och miljö är av sådan beskaffenhet att människor vill leva och bo där, men för detta krävs förutsättningar. De finns i form av naturtillgångar, en arbetsam befolkning och mycket annat. Olika omständigheter har skapat en svår situation i nuet. Denna måste vi klara, och kommer också att klara den, om vi själva på alla sätt plockar fram idéer, och om vi samtidigt kan räkna med förståelse och stöd från riksdagens och regeringens sida.

Herr talman! När socialdemokratin för ungefär 15 år sedan drog upp riktlinjerna för lokaliseringsoch regionalpolitiken var syftet att lindra verkningarna av strukturomvandlingen i Norrland. Många nya jobb skapades också därmed. Förutsättningarna för regionalpolitiken var då — jämfört med i dag — på en avgörande punkt annorlunda, nämligen den att näringslivet fungerade bättre och tillväxten i ekonomin var större. Men i dag kan vi konstatera att utan näringspolitik blir regionalpolitiken kraftlös. Det räcker inte bara med att regeringen hänvisar till att man sätter in arbetsmarknadspolitiska åtgärder, samtidigt som man övervältrar statliga uppgifter på kommunerna. Vad vi behöver är en ny industrisatsning och en utvecklingspolitik som i sig skulle innebära en optimism och framtidstro. Västernorrland är i dag ett av de mest drabbade länen och har kännetecknats av stora och svåra strukturproblem inte minst på skogsindustrins område. I dag redovisas den högsta arbetslösheten sedan 1930-talet. Allt fler blir utförsäkrade från arbetslöshetskassan, och många har bara att hoppas på sociala bidrag. Men även det sociala trygghetssystemet, av socialdemokratisk modell, blir urholkat av dagens borgerliga riksdagsmajoritet. Byggkrisen har slagit väldigt hårt. Dessutom är krisen i dag av en annan karaktär än tidigare. Den drabbar också tjänstemän och tekniker på ett betydligt mer markant sätt. Tidigare gjorda investeringar i byggmaterialindustrin utnyttjas knappt med halv kapacitet. Som en följd av detta har permitteringarna haglat varje månad från tidigare stabila och framtidsinriktade industrier som Gullfiber, Gunnebo spikfabrik och Ådals-Hus. Under 1981 berördes inte mindre än ca 4 000 personer i länet av varsel. Året innan var siffran lägre än 1 000. Men inte nog med detta: hotbild efter hotbild radar upp sig. Till de drastiskt försämrade sysselsättningsutsikterna finns två huvudorsaker. Vid flera av länets större industrienheter råder stora svårigheter på grund av strukturomvandlingar, och samtidigt sker en utplaning av den offentliga sektorns tillväxt. Det nya inslaget är anhopningen av problem till Sundsvallsregionen. Bland problemen på industrisidan märks speciellt branscherna inom kemi och aluminium. Det gäller närmast Kema Nords fabriker i Sundsvall och Ånge samt Berol Kemi i Örnsköldsvik. Den kemiska industrin kännetecknas över lag av stora svårigheter. För Västernorrland och Sundsvallsregionen kan det få oanade konsekvenser om man flyttar över verksamheten till landets petrokemiska centrum, Stenungsund — som man nu är på väg att göra. I vad gäller Gränges Aluminium i Sundsvall så har även det förts ut i osäkerhet sedan Gränges beslutat att förlägga sina vidare investeringar på aluminiumsidan till annan ort. Det har under en lång tid förekommit en massmediapresentation som gått ut på att Sundsvalls kommun av olika miljöskäl sagt nej till nyinvesteringar. Det har således framställts som om Sundsvalls kommun inte var intresserad av att ta till vara industrietableringar. Detta skall kraftigt dementeras. Saken är den att miljödiskussionen om Gränges anläggningar har gällt delar som redan finns. De nya anläggningarna skulle byggas med modern, miljövänlig teknik, och de har därför inte varit omstridda. Orsaken till diskussionen har varit att aluminiumsmältverket släpper ut stora mängder tjära som innehåller s.k. polyaromatiska kolväten. Många av dessa ämnen är kända för att framkalla cancer. De uppmärksammades mycket i de stora energiutredningarna under 1970-talet. Man kan därför säga att dessa utredningar låg till grund för diskussionen i Sundsvall. Det visade sig nämligen att smältverket i Sundsvall släppte ut mer sådana kolväten än all biltrafik och alla industrier i landet sammantaget. Därmed inte sagt att utsläppen skulle vara lika farliga som summan av alla dessa utsläpp. Vid prövning av en industri enligt byggnadslagen är kommunens yttrande det som har den största betydelsen. I fallet Gränges Aluminiums utbyggnad tillstyrkte Sundsvalls kommun företagets ansökan. Alla partier var överens om detta. Kommunfullmäktige ställde dock vissa villkor. Kommunfullmäktige beslutade därför att kräva att det gamla smältverket skulle moderniseras under 1980-talet med s.k. förbakade anoder eller i jämförelse därmed, ur miljösynpunkt, motsvarande bättre teknik. Med hänvisning till kommunens krav återkallade Gränges Aluminium sin ansökan om utbyggnad av smältverket. Så här i efterhand visar det sig att utsläppen kan minskas mycket kraftigt, ja, lika långt som om modernare teknik installerats genom ett paket av åtgärder i det gamla smältverket. Detta innebär i sin tur att de villkor som kommunen ställde för utbyggnaden i Sundsvall kan uppfyllas. Herr talman! Jag har velat redovisa sakförhållandena när det gäller denna utbyggnad, men man kan på goda grunder anta att andra orsaker än kommunens miljökrav har varit avgörande för Gränges Aluminium att söka andra investeringsorter. Det viktigaste skälet torde vara att tomten i Sundsvall är för liten. Ett annat skäl är energikostnaderna, som är betydligt lägre i Norrbotten. Till detta kan komma möjligheten att erhålla någon form av investeringsbidrag. Fortsätter denna negativa utveckling för Västernorrland och framtoningen av den hotbild som nu allt tydligare framstår, måste det även från samhällets synpunkt framstå som angeläget att till varje pris förhindra att Västernorrland tappar sin industriella nivå på det sätt som nuvarande framtidsbild ger tecken på. Inför ett sådant hot finns det anledning att även från nationens synpunkt ställa frågan om vår ansträngda ekonomi klarar bördan av ytterligare ett krislän i denna storleksordning. Herr talman! Även om situationen ser dyster ut finns det ändock en framtidsförhoppning och en optimism i länet att kunna vända denna mörka situation. Men då måste det till starka krafter och insatser från samhällets sida för att genomföra ett industrialiseringsprogram som tar till vara alla de resurser som länet kan erbjuda. Det återstår att se om den viljan finns.

Herr talman! En av kammarens ledamöter, Arne Nygren på Västerbottensbänken, har i ett par debattartiklar i A-pressen de senaste dagarna speglat utvecklingen i skogslänen; den utveckling som enligt företrädare för de borgerliga partierna skulle bli betydligt gynnsammare bara vi fick bort sossarna från kanslihuset. Utvecklingen har, som Arne Nygren i siffror har dokumenterat, blivit någonting helt annat. Regionalpolitiken har kraftigt försvagats, och detta återspeglas nu i de arbetslöshetssiffror som för Värmlands del uppgår till 8 000 direkt arbetslösa, varav nära 3 000 ungdomar mellan 16 och 25 år. En fortsatt negativ befolkningsutveckling gör inte bilden ljusare. Folkmängden i Värmland minskade under 1981 med ca 900 personer. Och jag har många gånger frågat mig: Hur skulle det egentligen ha sett ut i ett län som Värmland om inte den offentliga sektorn, främst genom sin offensiva sjukvårdspolitik, förmått suga upp en del av den arbetskraft som hänsynslöst och oförskyllt drabbas av en serie av kriser inom det privata näringslivet och nu senast i samband med Vänerskogskonkursen — bondekooperationens hittills största fiasko i Mellansverige. Jag skall senare i mitt anförande återkomma till krisläget inom skogsnäringen men först kommentera det skall på den offentliga sektorn som man ofta och obefogat hör från kringresande politiker, främst från moderata samlingspartiet. Jag vill gärna berätta för kammarens ledamöter och för de värmlänningar som eventuellt följer den här allmänpolitiska debatten, att vi inom vårt landsting de senaste fem åren har ökat antalet anställda från 11 600 personer till 16 000. Antalet inrättade tjänster har ökat från att 1977 ha uppgått till 7 440 till att nu vid årsskiftet uppgå till 9 270. Herr talman! Den negativa utvecklingen i skogslänen, som jag inledningsvis berörde, är ingenting som vi från vart och ett av de berörda länen står och hittar på. I debatten i går kväll hörde vi vittnesbörd från Norrbotten och Kopparberg. I dag gäller det Värmland. Detta är ingenting som vi hittar på för att svärta ner de politiker som står och har stått för ledningen av landet under de här åren, utan vi hämtar vårt material direkt ur verkligheten. Vi får dessutom stöd i vår uppfattning från organ där också de borgerliga partierna är företrädda. Tag t.ex. glesbygdsdelegationen, som i en skrivelse till industriministern den 3 juni förra året pekade på hur besparingar som sker utan hänsyn till glesbygdernas speciella förhållanden kan få allvarliga konsekvenser just för glesbygden. Och man fortsätter: Det finns skäl som talar för att glesbygden kan komma att drabbas hårdare av besparingarna än andra delar av samhället. När vi nu börjar se facit, så vet vi att de farhågor som glesbygdsdelegationen uttalade i juni förra året är på väg att besannas. Jag skall så gå över till det som hänt och fortfarande händer inom skogsnäringen och något kommentera den tragedi som på ett hänsynslöst sätt drabbar tusentals värmlänningar, nämligen Vänerskogskonkursen, som också Bertil Jonasson var inne på. Jag anser det inte nödvändigt att rekapitulera det som hänt sedan beskedet om betalningsinställelsen kom. Jag måste ändå få begagna tillfället att framföra en, som jag tycker, välmotiverad kritik mot det sätt varpå Vänerskogs ledning låtit pengarna rinna ut ur företaget, samtidigt som man hållit god min och vägrat erkänna hur illa det egentligen stod till. Tyvärr måste jag säga att ett sådant handlande från en ledning för ett stort kooperativt företag inte stärker förtroendet för föreningstanken. Ändå finns det behov av en skogsägarrörelse, och jag tycker det är bra att skogsägarna, trots den hårda smäll de fått, har ambitioner kvar att på nytt slå sig samman. Om det sedan skall ske via en för hela länet heltäckande sammanslutning eller i form av två eller tre mindre föreningar bör de själva få avgöra. Vad vi har lärt oss av den här läxan är väl ändå det, att vi f. n. har en orimlig skogspolitik och att det saknas en samlad politik för skogsnäringen. Detta framhöll vi från vårt parti i den rapport, Politik för skogsnäringen, som behandlades och antogs av 1978 års partikongress. Vi sade då att samhället måste få möjligheter att styra utvecklingen, så att målen för sysselsättningsoch regionalpolitiken tillgodoses. Vi har hittills fått tala för döva öron. Ingen har lyssnat på oss. Men det som inträffat nu måste väl få tjäna som en väckarklocka. Det som drabbat enskilda skogsägare, anställda i de av Vänerskog ägda industrienheterna, skogsarbetare, transportfirmor och andra som oförskyllt drabbats av ekonomiska förluster vittnar om en häpnadsväckande bekymmerslöshet inför den finansiella situation som rådde, och det gäller nu att på allt sätt söka mildra effekterna så långt som det över huvud taget är möjligt. Detta stryker vi också kraftigt under i vår motion från Värmlands s-ledamöter. Vi konstaterar att genom Vänerskogskonkursen har över 3 000 människors jobb kommit i farozonen. Beredskap för att möta kriser av den omfattning som drabbat Värmland finns över huvud taget inte. Den akuta krisen som uppstått i och med Vänerskogskonkursen har, förutom de direkt berörda företagsenheterna, drabbat även en rad entre prenörer och underleverantörer. För att man skall klara omställningen för dessa och därmed garantera en mjuk övergång till fortsatt eller förändrad verksamhet, har vi s-ledamöter från Värmland i vår motion begärt 4 milj.kr. i riskvilligt kapital. Vi föreslår också att inom utvecklingsfonden skall resurser skapas för att utan dröjsmål kartlägga behovet av särskilda insatser i dessa företag. Vidare har Vänerskogs konkurs orsakat en mycket stor oro på den värmländska virkesmarknaden. Virkesuppköpare slåss om virke. Det är fråga om en mycket osund virkeshandel till priser som ligger långt över träffade virkesavtal. Det är därför av stor vikt att virkesleveranserna till Värmlands skogsindustri organiseras så, att vi får en lugn och stabiliserad marknad utan inslag av spekulationer i den uppkomna virkeskrisen. Samhälleliga styrmedel måste sättas in, så att råvaran till den värmländska industrin kan anskaffas till normala priser. Samhället kan nämligen inte fritas från delansvar när det gäller att lindra sviterna efter den tragedi som har drabbat den värmländska skogsnäringen. Alla måste nu ta sitt ansvar för att dels finna kortsiktiga lösningar som förhindrar att enheter slås ut och dels på lång sikt säkra skogsindustrins råvaruförsörjning. Långsiktigt krävs det en mycket mer ambitiös skogspolitik än vad de borgerliga regeringarna har bedrivit de senaste åren. I den socialdemokratiska motionen om skogsnäringen presenterar vi vårt alternativ till den borgerliga politiken. Nu gäller det att trygga de arbetstillfällen som i dag finns i det värmländska skogsbruket och den värmländska skogsindustrin. Jag kan nämna att Vänerskogs skulder i dag uppges uppgå till 1,2 miljarder kronor. I konkursboet finns fem sågverk och två massafabriker. Omkring 3 000 anställda väntar ivrigt på besked. Ovissheten om vad strukturgruppen skall lägga fram för förslag skapar oro inför framtiden. Företag är utannonserade, och de anställda har ingen som helst aning om vilka som kan tänkas blanda sig i den här budgivningen. Alla har dock samma önskan — att det till sist skall komma en köpare som kan ha största möjliga produktion. Det är vad de anställda hoppas på. Här gäller det att vinna eller försvinna. Det rör sig om tusentals jobb i ett krisdrabbat Värmland. Så många jobb som möjligt måste räddas. Ingen möda får sparas. Herr talman! Jag vill också med ett par ord beröra Wasabröd i Filipstad. Jag anser nämligen — i likhet med vad som förts fram på ledarplats i Värmlands Folkblad de senaste dagarna — att det är av oerhört stor betydelse vem som är ägare till Wasabröds fabrik i Filipstad. Det finns ingen som helst garanti, med den köpare som under den senaste tiden varit aktuell, för att företaget blir kvar i Värmland. Jag fäster för min del mycket stor vikt vid den seriösa undersökning som Svenska livsmedelarbetareförbundet har gjort, och jag undrar om regeringen — framför allt industridepartementet — har tagit del av denna undersökning. Om inte så är fallet bör det ske snarast möjligt. Herr talman! Jag vill sluta med att säga, att det som inträffat i Värmland och som bidrar till den allmänna oro vårt läns innevånare upplever — och som även talmannen mycket väl känner till — ändå inte får leda till passivitet, resignation och uppgivenhet. Vi har rika naturtillgångar, tillgång på välutbildad arbetskraft, hög teknologi. Och vad som nu behövs är ett uppsving inom de industriella näringarna, så att våra drygt 8 000 arbetslösa återigen kan finna tillvaron meningsfull genom att deras rätt till arbete blir tillgodosedd.

Herr talman! Den ekonomiska krisen har ingående diskuterats i årets allmänpolitiska debatt. Jag avser att tala om krisen i Gävleborgs län. Vid årsskiftet hade vi i Gävleborg drygt 7 200 anmälda arbetslösa, vilket överträffar november månads rekordnotering av arbetslösheten i länet. Arbetslösheten ökade med nästan 1 000 personer under december månad. Vid årsskiftet fanns endast 342 kvarstående lediga platser, vilket är den hittills lägsta bottennoteringen. På varje ledig plats går det alltså drygt 20 arbetssökande, men för 76 26 av de lediga platserna krävdes utbildning och/eller erfarenhet. 7224 arbetslösa är den högsta arbetslöshetssiffra som noterats i länet sedan arbetslöshetsstatistiken infördes. Dessutom har vi 4 558 människor i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det gör sammanlagt nästan 12000 människor. Naturligtvis är det kvinnor och ungdomar som drabbas mest. Av det höga antalet arbetslösa är ca 60 20 kvinnor och ca 40 96 ungdom under 25 år — 5 000 ungdomar är arbetslösa. Det har alltid varit svårt för kvinnor att få arbete i Gävleborgs län på grund av att näringslivet i så hög grad är uppbyggt på tunga basindustrier. Men de senaste årens negativa sysselsättningsutveckling har gjort att hundratals unga flickor tvingats flytta från länet in till storstadsområdena, där det finns jobb. I dagens läge får inte ens unga, friska, starka män möjlighet att komma in på arbetsmarknaden i Gävleborg. Även på lång sikt finns oroande inslag i de utvecklingstendenser som nu råder för länet. Jordoch skogsbruket, industrin och byggnadsverksamheten har minskat med ca 4 000 arbetstillfällen under de senaste fem åren. Den ökning som tidigare skett inom den offentliga sektorn har nu stannat upp på grund av regeringens svångremsåtdragning på kommuner och landsting. Om inga åtgärder vidtas kommer totalsysselsättningen att minska under de närmaste åren, och de få arbetstillfällen som finns på den traditionellt kvinnliga arbetsmarknaden blir allt färre. Under en lång följd av år har länet också haft en bestående dold arbetslöshet. Förvärvsintensiteten var 1980 för Gävleborgs län 57,3 20 och för riket 60,8 20. Länet skulle behöva tillföras ca 10 000 arbetstillfällen för att få en sysselsättningsnivå som ligger i nivå med riksgenomsnittet. Det är inte många län som är så beroende av utvecklingen inom basnäringarna som Gävleborgs län. Länet kan indelas i två industrialiserade stråk: ett nord-sydligt längs kusten, dominerat av skogsindustrin, och ett öst-västligt i den södra länsdelen, Gästrikland, dominerat av stålindustrin. Basnäringarna järn-stål och papper-massa sysselsätter direkt ca 25 000 personer. Eftersom kvinnornas förvärvsfrekvens är så låg kan man hävda att basindustrin direkt eller indirekt försörjer drygt 100 000 av länets 294 000 invånare. Näst Norrbotten är vårt län det som är mest beroende av basnäringarna. Näst Kopparberg är vårt län det som mist de flesta arbetstillfällena i tillverkningsindustrin. Näst Norrbotten och Värmland har Gävleborgs län det högsta antalet arbetslösa både totalt och när det gäller ungdom under 25 år. Samtliga skogslän har haft en förödande utveckling de senaste åren, och Gävleborgs län är ett av de skogslän som drabbats hårdast. Byggandet i länet har dragits ned mycket kraftigt under senare år, vilket lett till stora sysselsättningsproblem dels bland byggnadsarbetarna över hela länet med över 1 000 arbetslösa f. n., dels i byggmaterialindustrin, t.ex. i Edsbyn. En snabb och kraftfull satsning på ökat byggande måste till för att lösa dessa problem. Vi socialdemokrater på Gävleborgsbänken har i våra motioner till årets riksdag lämnat förslag på åtgärder som kan vidtas för att klara krisen i Gävleborgs län. I Söderhamnsområdet behövs en utveckling av de massaindustrier som nu finns. Iggesunds Bruk med anläggningar i Hudiksvall och Strömsbruk har varit utsatt för spekulationer som har skapat osäkerhet om utvecklingen på de berörda orterna. Nedläggningar är beslutade i Gästrike-Hammarby i Sandvikens kommun, och det förhandlas om nedläggningar i Forsbacka i Gävle kommun. Kraftiga nedskärningar har under senare år skett i de största företagen i Sandvikens kommun och Hofors kommun — sammanlagt 1300 arbetstillfällen. Staten måste ta ett ansvar för utvecklingen av basnäringarna inom järnoch stålindustrin samt pappersoch massaindustrin. Det ställer krav på energipolitiken, skogspolitiken och sannolikt på nya former för finansiering av industriell utveckling. Strukturplaner behöver utarbetas för de berörda branscherna. Endast därigenom kan man undvika den slumpmässighet som präglar den nuvarande utvecklingen. Kommunerna i länet måste ges rimliga ekonomiska resurser för att kunna hålla sysselsättningen uppe. Nyligen presenterade undersökningar visar att förändringar i skatteutjämningssystemet har missgynnat skogslänen. Kommunerna i Gävleborgs län har därigenom fått sämre möjligheter att skapa arbetstillfällen. Gävleborgs län har en låg statlig sysselsättning. Länet skulle behöva tillföras ca 2500 statliga arbetstillfällen för att nå den andel som är genomsnittlig för riket. Man måste också slå vakt om den statliga sysselsättning som redan finns i länet. Ett regionalt utvecklingsbolag bör inrättas vid utvecklingsfonden i Gävleborgs län. Gävleborgs län är numera det enda av Norrlandsoch skogslänen där staten inte har gått in med speciella insatser i form av regionala investmenteller utvecklingsbolag. Jag tror säkert, herr talman, att det finns en framtid även för Gävleborgs län, men det förutsätter att det förs en annan politik. Vi behöver en regering som med kraft kan ta itu med våra problem för att klara länet och landet ur krisen.